Herr talman! Jag har inte så värst mycket att yrka. Däremot har jag väldigt mycket att säga, när vi nu talar trafik. Mitt yrkande är bifall till reservation 1 under mom. 1. Så snart man talar om polisen och polisens resurser, framför allt när det gäller resurser till trafikpolisen, får man i regel höra som svar: Det är länspolischefens sak att prioritera sina tillgängliga resurser. Men visa mig den länspolischef som inte har sitt största öra vänt mot maktens korridorer och lyssnar av vad det är för någonting han skall prioritera! Får man alltför många prioriteringar att ta hänsyn till — i dagens läge finns det prioriteringsuttalanden när det gäller våldet, när det gäller narkotikabekämpningen och när det gäller trafiken — kommer man naturligtvis i en ganska schizofren konflikt. Vad reservation 1 därför siktar in sig på är att polisen måste få mer resurser för att klara upp de här prioriteringarna. Vad som sedan kan sägas om trafiken och trafikövervakningen i största allmänhet är att just trafiken och hastighetsöverträdelserna är ett mycket typiskt exempel på hur normlösa vi själva har blivit. I våldsdebatten i onsdags uppehöll jag mig ganska länge vid vilka normer vi sätter för varandra och för våra unga. Jag anförde i den debatten att jag anser att vi alla sitter på de anklagades bänk. Jag skulle vilja se vilka som inte medvetet har trampat för hårt på gasen någon gång — omedvetet kan man naturligtvis göra det ibland. Som Ingbritt Irhammar sade finns det många förare som ligger 10-20 km över hastighetsgränsen — en del har t.o.m. gjort sig till experter på att ligga 29 km över gränsen. Det kan man med lugnt samvete göra, i den fasta förvissningen att risken för upptäckt är försvinnande liten. Även om vi höjer straffen och drar in körkorten, så är det därför inte effektivt nog, så länge vi inte samtidigt sätter in resurser som gör risken för upptäckt mycket större. Det finns naturligtvis många olika sätt att få fram resurser. Ett sätt är att öka polisens egna resurser, ett annat sätt är att låta andra, kompetenta, myndigheter ta över delar av jobbet. Det samarbete som nu övervägs mellan polisen och Svensk bilprovning när det gäller fordonskontroll tycker jag är ett steg, värt att välsigna, i den riktningen. Ett annat sätt är naturligtvis att i större utsträckning låta de lokala förutsättningarna, de lokala premisserna, slå igenom utan att behöva lyssna alltför ivrigt uppåt. Det finns polisdistrikt som har litet mindre narkotikaproblem men som kanske ändå prioriterar på den sidan, därför att det sägs till uppifrån. Jag tycker att vi bör börja fundera på kommunalisering även av polisen, inte bara av lärarna, så att den får större frihet att sätta in sina egna resurser där de bäst behövs, anpassat efter den trakt, den region och det samhälle man verkar i just där. En annan positiv sak är att polisen sänkt toleransgränsen för hastighets 59 överträdelser. Vi i miljöpartiet är väldigt medvetna om att så fort man sänker toleransgränsen krävs också mer resurser, eftersom varje poliskontroll då suger upp mer fordon. Risken är då att sådana som kör 29 km i timmen och mer för fort slipper förbi, eftersom det redan står fordon i kö vid kontrollen. Det krävs alltså fler kontroller när man sänker toleransgränserna. Men det är ändå ett steg i rätt riktning att markera att vi inte ser på dessa med blida ögon, utan tvärtom vill beivra dem på bästa möjliga sätt. Det har också gjorts uttalanden om att man i framtiden vill sänka ännu mera. Man vill börja prova automatisk hastighetsövervakning. Man har då, som Britta Bjelle påpekade, en del funderingar kring rättssäkerhetsaspekten. Jag anser att man vid bedömning av brott man har registrerat via automatisk hastighetsövervakning under en försöksperiod måste handla därefter, kort sagt, man måste vara väldigt säker på att det blir rätt när man använder ett sådant instrument. Men detta ingår i utvärderingen, att se vad det blir för effekter. Till sist vill jag säga att vi i miljöpartiet ser oerhört allvarligt på de följdverkningar trafiken har. Den skapar många trafikolyckor, enorma samhällskostnader och enormt mänskligt lidande. Vi mister anhöriga och människor blir skadade för livet. Vi kan mäta trafikens följdverkningar på trafiksäkerhetsområdet och trafikolyckorna ganska väl om vi anstränger oss. Däremot är det mycket svårare att mäta effekten av den miljöförstöring trafiken innebär. Och ännu svårare är det att mäta den förstöring och de skador som uppstår på grund av överhastighet i förhållande till lagstadgad fart. Vi har väl därför av och till övervägt sådana saker som förverkande av fordon. Men då finns ägandeaspekter som är svåra. Det är svårt att lägga beslag på en buss eller en utlandsregistrerad långtradare, en spårvagn eller ett tåg när hastighetsgränserna inte hållits. Av den anledningen vill vi avvakta de försök som görs med automatisk hastighetskontroll och med sänkta toleransgränser och resultatet av bilprovningsverksamheten. Vi hoppas dessutom att man i budgetarbetet ser till att resurserna kan ökas och mer krafter avsättas till trafikpolitisk verksamhet.

Herr talman! Låt mig först säga att det råder stor enighet inom utskottet om det betänkande vi nu behandlar. De flesta motioner som behandlas i betänkandet rör problemen med att komma till rätta med den bristande regelefterlevnaden på trafikens område, framför allt när det gäller den bristande hastighetsanpassningen. Herr talman! Eftersom både bakgrund och utskottets överväganden finns så väl beskrivna i betänkandet nöjer jag med att endast kommentera de reservationer som finns i anslutning till betänkandet. Reservationen nr 1 berör polisens trafikövervakning. Utskottet ansluter sig till den uppfattning som framförs i motionerna, att det för att minska trafikolyckorna och för att värna om miljön är angeläget att komma till rätta med hastighetsöverträdelserna. Det var bl.a. därför som regeringen inför det innevarande budgetåret uttalade att inom verksamhetsramen för polisens trafikövervakning skall kontrollen av fordonshastigheten ges en framskjuten plats och för planeringen bör som riktmärke gälla att minst hälften av resur serna används för hastighetsövervakning. Det innebär en ökning av den genomsnittliga resursanvändningen för detta, som i dag ligger på ca 33 70. Till detta kan också läggas att rikspolisstyrelsen begärt att regeringen ger den i uppdrag att utreda trafikpolisens organisation. Den frågan övervägs nu inom regeringskansliet, varför det arbetet inte bör föregripas av riksdagen. Den här kommentaren får också utgöra svar på reservation 2 — om ökad synlighet från polisens sida — även om det skulle ha varit intressant att kommentera huruvida trafikpolisen är synlig eller inte. I reservation 3 tas frågan om automatisk hastighetsövervakning upp. Det var mot bakgrund av det stora antalet hastighetsöverträdelser med motorfordon som regeringen gav rikspolisstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa automatiserade hastighetsövervakningar. I december 1987 redovisades uppdraget, och man kom fram till att detta inte borde införas. I stället förespråkades andra åtgärder. Trots detta så påbörjas i januari 1990 den försöksverksamhet som riksdagen vid förra riksmötet anslog 5 milj.kr. till. Det finns, som civilministern anfört, mycket som talar för att automatisk hastighetsövervakning kan utgöra ett intressant komplement till de metoder som används i dag. Utskottet menar också i likhet med civilministern att ett ställningstagande för en sådan metod kräver ytterligare överväganden bl.a. ur rättssäkerhetssynpunkt. Därför menar utskottet att den planerade försöksverksamheten bör avvaktas innan ett slutligt ställningstagande kan tas av riksdagen. Här vill också utskottet erinra om sin inställning till frågan om strikt ägaransvar och utgår ifrån att försöken bedrivs utan ett sådant system. I reservation 4 tas frågan om hastighetsöverträdelser i Norden upp. Utskottet har förståelse för de synpunkter som framförts i ärendet om en harmonisering av sanktioner mot hastighetsöverträdelser inom Norden. Det arbete som för närvarande pågår i Sverige med en höjning av bötesbeloppen vid bl.a. hastighetsöverträdelser verkar också i den riktningen. Utskottet utgår ifrån att det arbete som satts i gång och som överensstämmer med motionens syfte fortgår utan något särskilt uttalande från riksdagens sida. Herr talman! Jag vill med det jag nu anfört slutligen yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Först vill jag instämma i Björn Ericsons uttalande att det faktiskt råder ganska stor enighet i utskottet när det gäller detta betänkande. Samtidigt vill jag uttrycka min förvåning över allmänhetens syn på brott mot hastighetsbestämmelserna. Talar man med vanligt folk tycker de att polisen inte skall ägna sig åt att sätta fast människor som kör litet för fort. Man anser att polisen i stället borde ägna sig åt annan brottslighet, t.ex. att utreda inbrott i lägenheter. Det verkar som om allmänheten inte riktigt har klart för sig hur många liv som går till spillo i onödan och hur mycket lidande som många människor utsätts för just för att vi inte håller hastighetsbegränsningarna i trafiken. Jag har funderat på, efter det att vi behandlat de här frågorna i utskottet, om det ändå inte skulle behövas en intensifierad information till allmänheten om hur mycket hastighetsöverträdelserna kostar oss alla, i pengar men också i lidande och naturligtvis i form av miljöförstörelse. Jag begärde replik också mot bakgrund av att utskottet har stor förståelse för att vi borde kunna harmonisera våra påföljdssystem med övriga Norden. Det är bara ett halvt steg i den riktningen när man säger att man ju höjer böterna litet grand. Det är inte detsamma som en harmonisering, och det är därför som vi har känt oss tvingade att reservera oss på den punkten.

Herr talman! Det är i och för sig riktigt att det har företagits en del åtgärder och gjorts en del uttalanden för att man skall ha mera kontroll av hastigheterna. Som jag sade i mitt inledningsanförande menar en del av dem som håller på med de här frågorna att om man kan få människor att hålla de hastighetsgränser som gäller i Sverige, skulle 200 människoliv sparas. Bara det borde vara skäl till att alla människor inte körde fortare än de har tillåtelse att göra. Men det har visat sig att hastighetskontroller inte har någon effekt. Hälften av alla som kör bil i dag kör för fort i alla fall, därför att de tror att de inte skall bli upptäckta. Under 70-talet var den genomsnittliga hastighetsökningen varje år omkring 0,3 kilometer per timme. Under 80-talet har ökningen varit 0,6 kilometer per timme. Om vi omsätter det till hur det ser ut i verkligheten, är det inte nog med att vi faktiskt ökar antalet kilometer som vi kör för fort varje år, utan vi får också fler bilar, mer trafik och mera komplicerade trafikmiljöer. Då blir följden att allt fler människor skadas i trafiken, och vi måste hitta något sätt att påverka människor till att hålla de hastighetsbegränsningar som alla är överens om är av godo när det gäller att hålla nere trafikolyckorna. Vi har prövat radarkontroller och annat. Om jag uppfattade Björn Ericson rätt, förstod han inte vad jag menade med synliga poliser. Radarkontroller innebär att man har dolda poliser. De gömmer sig bakom några buskar och hoppas att det skall passera bilister som det går att haffa vid en stoppstation längre fram, där man sedan ger böter till några få. Min och folkpartiets uppfattning är att om trafikanterna ser poliser som patrullerar längs vägarna, dämpas trafikrytmen. Det går åt ganska många poliser vid varje radarkontroll, kanske sex stycken vid en enda kontroll. Tänk om de sex poliserna i stället i var sin bil patrullerade längs vägarna, så att de syntes och därmed dämpade trafikintensiteten! Automatiska hastighetskontroller är en rättssäkerhetsfråga. Vad som händer vid de försök man tänker utföra är att man fotograferar bilen och förhoppningsvis föraren, men man vet inte om det blir något bra kort på föraren, om han över huvud taget syns på bilden. Sedan skickar man en böteslapp till bilens ägare, vilket i princip kommer att bli ett strikt ansvar.
Herr talman! Det är gott och väl att vi är eniga — jag håller med Björn Ericson om att vi alla vill åtgärda hastighetsöverträdelserna i trafiken. De är för många, de ställer till för mycket, och de skador de förorsakar är för stora för att samhället skall acceptera vad som sker. Men går man upp till, som Björn Ericson säger, en femtioprocentig satsning — i stället för en trettioprocentig, tror jag att han sade — vill jag peka på att det finns många andra områden där statsmakterna också har utlovat prioriteringar. I våldsdebatten var vi alla överens om — och det har stått i varenda tidning — att vi skall ha kvarterspoliser också. Där går det åt ytterligare resurser för polisen. Jag är inte den som i första läget skriker efter fler poliser, det skall gudarna veta, men skall vi göra någonting åt det här, måste det tillskjutas resurser. Det räcker alltså inte med att omfördela. Det räcker inte heller med att omorganisera. Det hjälper litet grand att automatisera, men även fotfolk behövs för att klara av den här situationen.
Herr talman! Egentligen skulle jag bara kunna hålla med om inställningen till det problem som vi vill angripa, nämligen att vi behöver förstärka och öka kapaciteten i övervakningen och kontrollen av hastigheterna. Det är vi rätt eniga om. Den kapaciteten har naturligtvis ett samband med den totala resursen, hur många poliser vi har att tillgå. Men samtidigt, och det nämnde jag också i mitt huvudanförande, har det avgörande betydelse hur stor andel av den resurs vi ändå har som vi kan avdela för trafikövervakning. Utskottet har då ställt kravet att minst hälften av resurserna skall användas just för detta. Det får då utgöra svar till både Ingbritt Irhammar och Britta Bjelle. När det gäller automatisk hastighetskontroll slår vi väldigt noga vakt om just den rättssäkerhet som måste finnas i systemet. I betänkandet har vi uttryckt det så att vi utgår ifrån att det i den försöksverksamhet som nu kommer att starta inte införs ett direkt ägaransvar.
Herr talman! Till Björn Ericson vill jag säga något om vad som skiljer oss åt. Det är i och för sig lovvärt när socialdemokraterna säger att hälften av polisens resurser skall gå till hastighetsövervakning. Det är bra, men vad jag menar är att man får ut totalt sett mycket mer om man samtidigt uttalar sig för fler synliga poliser. Det är viktigt att visa en viljeinriktning, nämligen att det skall finnas poliser som patrullerar efter vägarna, så att trafikanterna ser att de finns där. Det gör att trafikintensiteten dämpas. När det gäller automatisk hastighetskontroll är det också lovvärt att ni tycker att det skall vara rättssäkerhet i systemet. Men varför inte utreda förhållandena först? När man nu startar en försöksverksamhet, är jag redan i dag nästan absolut säker på att avsikten är att införa den överlag. Jag tycker att man först skall pröva rättssäkerhetsfrågorna, för det blir ändå så att efter det att en bil har passerat en automatisk kontroll, går det ett bötesföreläggande direkt till ägaren. I många fall kommer det att betyda att ägaren betalar böterna trots att ägaren inte är förare. Det är tveksamt om man skall utveckla ett system där den som inte gjort sig skyldig till ett brott betalar för ett brott. Detta är egentligen inte utrett. Ingenstans finns det utförligt beskrivet om det är en bra utveckling, om det är den utvecklingen vi vill ha eller om vi inte vill ha den. Kanske satsar man pengar i någonting som vi inte vill ha. Avslutningsvis vill jag säga, eftersom jag inte hann förra gången, någonting om nordiskt samarbete. Det är samma sak där. Politik handlar om att tala om vilken inriktning man vill ha, hur framtiden skall se ut, vilken lagstiftning man vill förändra, osv. Här gäller det att tala om att inriktningen är att vi anser att Nordiska rådet skall arbeta för att få till stånd enhetliga bestämmelser när det gäller hastighetsöverträdelser. Att i utskottet skriva att det är bra att RÅ arbetar för att man skall höja böterna och att förhållandena så småningom skall bli lika är inte samma sak som att faktiskt uttala: Vi avser att arbeta för att få till stånd enhetliga regler. Och det är det vi vill med vår reservation.
Herr talman! Jag fick inget svar på frågan hur socialdemokraterna egentligen ser på resursökningen. Jag kan göra uppräkningen igen. Vi har alltså med olika uttalanden i olika sammanhang prioriterat, senast gällde det kvarterspolisen. Vi har prioriterat knarkbekämpningen, och nu prioriterar vi trafikövervakningen. Det finns fler angelägna områden. Vi prioriterar våldsbekämpningen. Denna ekvation går inte riktigt ihop för mig. Därför skulle jag vilja få ett uttalande om en resursförstärkning hos polisen just för att kunna öka insatsatserna på det här området från 30 9 till 50 26 utan att de andra inriktningarna blir lidande. Det måste de i annat fall bli.

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi nu behandlar innehåller en del motioner från allmänna motionstiden. Vi har från moderat sida inte någon reservation, eftersom flertalet av motionerna delvis behandlar frågor som är interna metodfrågor för polisväsendet. Men, herr talman, det finns en intressant fråga som tas upp i betänkandet. Britta Bjelle har här berört den ganska ingående — det är frågan om automatisk hastighetsövervakning. En försöksverksamhet skall nu starta. Vi har i betänkandet konstaterat att för att ett system med automatisk hastighetsövervakning skall kunna införas krävs ett strikt ägaransvar. Under riksmötet 1986/87 avvisade utskottet och riksdagen ett förslag om strikt ägaransvar vid trafikbrott. Utskottet anförde då att en sådan ordning skulle strida mot grundläggande straffrättsliga principer, närmast grundsatsen att straff skall drabba enbart den som kunnat rätta sig efter lagen. — Detta är ungefär en sammanfattning av vad Britta Bjelle sade här i en replik. Från moderat sida menar vi att straffrättsliga grundsatser står sig över relativt lång tid. Därmed skulle en försöksverksamhet med automatisk hastighetsövervakning redan av juridiska skäl vara obehövlig. Vi har, herr talman, avstått från reservation i frågan, och vi avvaktar försöksverksamheten och de diskussioner som kommer att föras. En sak torde dock vara alldeles solklar: de juridiska komplikationerna är oändligt mycket större än de tekniska. Det torde också vara på det sättet att riksdagen i fort sättningen får anslå litet mer pengar till polisen och rättsväsendet för att man = Prot. 1989/90:31 skall kunna genomföra hastighetskontroller med levande poliser. 22 november 1989 Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Vissa påföljds
Herr talman! Till Göran Ericsson vill jag bara säga att det som Göran Ericsson påpekar är precis det som som utskottsmajoriteten har uttalat, nämligen att rättssäkerhetsaspekterna måste väga oerhört tungt i detta jobb. Därför har vi uttalat att strikt ägaransvar icke skall vara med i den försöksverksamhet som skall bedrivas. Det är utskottets mening när det gäller just denna försöksverksamhet.

Herr talman! Brottsligheten har ökat kraftigt under 1980-talet. Brotten mot liv och hälsa har ökat med över 50 90. När det gäller tillgreppsbrotten har ökningen varit mer än 25 70. Antalet misshandelsbrott har ökat från 24 000 i början av 1980-talet till 37 000 år 1988. Antalet rån har ökat från 3200 till 4 200 under samma tid. Våldtäkterna har ökat från knappt 800 anmälda sådana 1980 till drygt 1200 år 1988. Den verkliga brottsnivån är emellertid betydligt högre än vad statistiken utvisar, beroende på att många brott inte anmäls. Intervjuundersökningar har visat att årligen var femte person drabbas av egendomsbrott och att var tjugonde person utsätts för våld eller hot om våld. En liten grupp kriminellt belastade personer svarar för en oproportionerligt stor andel av begångna brott. Omkring 3 20 av alla misstänkta, dvs. 2500 personer, står för nära 40 96 av det totala antalet uppklarade brott. När det gäller exempelvis bostadsinbrott, bilstölder och stölder från eller ur motorfordon visar olika kriminologiska undersökningar att cirka tre fjärdedelar av samtliga brott begås av ca 8000 personer. En promille av totalbefolkningen svarar alltså för 75 20 av brottsvolymen. I skriften Om offentlig och privat kriminalpolitik, som utgivits av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har författaren, Leif G W Persson, gjort ett försök att teckna en bild av den typiske vaneförbrytaren. Denne, som Persson valt att kalla Patrik, är 25 år och är i polisregistret noterad för drygt 200 brott, varav 60 bostadsinbrott. Eftersom så få brott klaras upp är Patriks verkliga brottslighet dock betydligt högre. Troligen har han begått 400 eller 500 bostadsinbrott. Sammantaget kan man anta att Patrik har begått omkring 10000 brott. Kostnaden för denna brottslighet upp 65 skattar Persson till ca 5 milj.kr. Men därtill skall läggas ca 11 milj.kr., som avser kostnader för fosterhem, barnoch ungdomshem, behandlingshem, fängelser, sjukhus, öppenvård, övrig socialvård, polis, åklagare, domstolar samt andra myndigheter. Man måste tyvärr utgå ifrån att flertalet högaktiva brottslingar följer en bana som liknar Patriks. Det har framgått av flera kriminologiska undersökningar att det sannolikt är många som under sin brottsliga bana blir sprutnarkomaner och dör tämligen unga. Under sin brottsaktiva tid kommer de att leva ett liv i misär. De kommer att belasta samhället med stora kostnader och de kommer att åsamka ett stort antal brottsoffer lidande. Herr talman! Det jag nu sagt talar för att det behövs en skarpare reaktion från det allmännas sida mot vanebrottslingarna. Det måste på ett klarare sätt än nu slås fast att det är en försvårande omständighet att ha återfallit i brott. Den som har dömts för brott flera gånger och ändå fortsätter att begå brott bör regelmässigt ges strängare straff. Förra året gjordes visserligen en lagändring enligt vilken återfall fick en viss straffskärpande betydelse. Lagändringen innebar dock inte någon mera allmän straffskärpning vid återfall, varför den är tämligen ineffektiv. Straffskärpningen skall nämligen bara kunna ske om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller om brottsligheten i båda fallen varit särskilt allvarlig och haft ett straffvärde på omkring ett års fängelse. Enligt moderata samlingspartiets mening är det väsentligt att man kan ta hänsyn till återfall i brott även om dessa omständigheter inte föreligger. Återfallet i sig måste få en straffskärpande betydelse. Det bör också vara möjligt att förverka villkorligt medgiven frihet i större utsträckning än vad som nu är fallet. Vidare bör man utvidga möjligheterna att skärpa straffet när villkorligt medgiven frihet förverkas. Enligt moderat mening är det väsentligt att varje brott i princip leder till en särskild reaktion från samhällets sida. Det bör därför inte vara möjligt att utan vidare låta en dom på skyddstillsyn omfatta även brott som begås efter domen. I dag sker ju detta i stor utsträckning i våra domstolar, när man efter en rättegång förklarar att ”de nu begångna brotten skall omfattas av tidigare ådömd skyddstillsyn”. I stället bör i sådana fall en tidigare dom på skyddstillsyn normalt undanröjas och ett gemensamt fängelsestraff dömas ut. Den som dömts till skyddstillsyn och missköter denna genom att begå nya brott bör alltså normalt dömas till fängelse. Det är inte särskilt märkligt att den som i dag får den ena skyddstillsynen efter den andra förlorar all respekt för de lagar som finns i samhället. Vederbörande får ju då gång på gång en bekräftelse på att samhället inte har något intresse av att reagera på brott. Resultatet blir att personen i fråga fortsätter att begå brott, eftersom han därigenom inte tar någon större risk. Personer som för första gången begått brott som kan föranleda fängelsestraff ådöms ofta villkorlig dom. En sådan dom uppfattas emellertid ofta av både allmänheten och den dömde som ett frikännande. Villkorlig dom bör därför bytas ut mot dom på villkorligt fängelse, vilket skulle innebära att ett fängelsestraff utdöms men att anstånd med straffets verkställighet medges. Om den dömde begår ett nytt brott under en viss prövotid skall fängelsestraf fet avtjänas. En sådan förändring skulle på ett tydligare sätt markera att do — Prot. 1989/90:31 men är förenad med villkoret att den dömde skall sköta sig. 22 november 1989 Det ligger i sakens natur att den som har ett hot hängande över sigär benä AN gen att leva på ett sådant sätt att hotet inte verkställs. Villkorligt fängelse i stället för villkorlig dom skulle alltså leda till minskad benägenhet att begå brott. När det gäller frågorna om straffskärpning vid återfall, skyddstillsyn vid återfall och villkorligt fängelse i stället för villkorlig dom yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 4. Herr talman! I justitieutskottets betänkande 1989/90:JuU8 har också påföljden företagsbot behandlats. Jag skall uppehålla mig något längre vid den påföljden, eftersom den innebär att en helt ny princip införts i det svenska rättssystemet. Reglerna om företagsbot började gälla den första juli 1986. Enligt vårt svenska påföljdssystem hade en straffpåföljd dittills bara kunnat träffa en fysisk person, dvs. en människa. Juridiska personer, t.ex. aktiebolag eller ekonomiska föreningar som brutit mot lagen, har alltid bestraffats genom att verkställande direktören eller någon annan person i ansvarig ställning åtalats. Vissa regler om sanktionsavgifter och förverkande har visserligen varit tilllämpliga på juridiska personer, men någon form av straff har inte kunnat utdömas mot dessa. Genom införandet av lagen om företagsbot ändrade den socialistiska riksdagsmajoriteten detta i ett enda slag. Påföljden företagsbot är nämligen konstruerad som s.k. särskild rättsverkan och skall kunna riktas mot alla näringsidkare ”för brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet”. Näringsidkaren kan vara såväl fysisk som juridisk person. Alla som idkar näring åläggs genom den nya lagen ett generellt ansvar för brott som begås i verksamheten. Och det behöver uppenbarligen inte vara fråga om brott av näringsidkaren själv. En näringsidkare, t.ex. en affärsinnehavare, torde med stöd av lagen också kunna bestraffas för att exempelvis ett butiksbiträde under arbetstid misshandlat en annan person eller för att en anställd chaufför gjort sig skyldig till trafikbrott i samband med att han fraktat varor — gärningarna har ju i sådana fall begåtts i utövningen av näringsverksamhet. De enda brott som undantas är de som riktar sig mot näringsidkaren själv, t.ex. om en anställd stjäl varor från denne. Herr talman! Beslutet att införa företagsbot har vänt upp och ned på flera av de grundläggande principerna i vår svenska rättsordning. För det första har alltså den urgamla principen att endast fysiska personer skall kunna ådömas straff undanröjts, vilket i praktiken innebär att kollektiv bestraffning införts i svensk lag. Företagsböter, som skall kunna utgå med mellan 10 000 och 3 milj.kr., kommer ju inte i första hand att drabba den person som begått den gärning som skall bestraffas, utan de drabbar hela företaget med dess ägare och anställda. Genom att ett företag tvingas betala dryga böter riskerar det ju att få ekonomiska problem, vilket i sin tur kan påverka lönsamhet och sysselsättning. Är det fråga om ett aktiebolag drabbas många helt oskyldiga och ovetande 67 aktieägare. I mindre familjeföretag, t.ex. hantverk eller jordbruk, kan företagsledarens familj råka i ekonomiska svårigheter när företaget döms att betala böter; många småföretagare ansvarar ju med hela sin privata förmögenhet i rörelsen. För det andra innebär riksdagsbeslutet 1986 att vi nu fått en ramlag, vars tillämpning inte kan förutses av den enskilde medborgaren. Den nya lagen leder till osäkerhet om vad som är gällande rätt, och de enskilda näringsidkarna kan inte längre förutse följderna av sina eller sina anställdas handlingar. Lagen leder till stor rättsosäkerhet genom att den ger myndigheterna skrämmande möjligheter till skönsmässiga bedömningar. Att socialdemokraterna har detta klart för sig framgår av det betänkande från justitieutskottet som avgavs i ärendet inför 1986 års beslut. Där stod nämligen att förarbetena till lagen bara ger en ”tämligen klar vägledning för regelns tillämpning”. Socialdemokraterna och kommunisterna drev igenom den nya lagen trots varningar från lagrådet, som består av flera av vårt lands skickligaste jurister. Lagrådets kritik mot lagen var hårdare än någonsin tidigare. För det tredje innebär den nya lagen att samhället vältrar över en av sina viktigaste uppgifter, att förebygga brott, på de enskilda medborgarna. Som framgått av vad jag tidigare sagt, kan i princip den näringsidkare straffas som inte har sådan kontroll över sina anställda, att han kan förmå dessa att avhålla sig från att begå brott under arbetstid. Visst har den enskilde medborgaren ett ansvar, men samhället måste i en demokrati ändå anses ha ett övergripande sådant när det gäller rättssäkerhet och rättstrygghet, som inte borde kunna lagstiftas bort genom en enkel knapptryckningsmanöver i riksdagen. Lagen om företagsbot är främmande för vårt svenska rättssystem och bör avskaffas. På grund av ett missförstånd framgår det inte av det nu aktuella betänkandet att de moderata ledamöterna i justitieutskottet stöder folkpartiets motion om avskaffande av lagen om företagsbot. Vi moderater agerade emellertid mycket kraftigt mot att lagen om företagsbot skulle införas, och vi vill därför nu yrka bifall även till reservation nr 6.

Herr talman! Jag ber att få instämma i Jerry Martingers inledande ord och hänvisar till hans redogörelse för statistiken över brottsligheten. Jag behöver då inte upprepa detta. Utskottets folkpartister står bakom tre av reservationerna till detta betänkande, nämligen reservationerna 1, 5 och 6, som jag yrkar bifall till. I de två första av dessa reservationer föreslås en uppstramning av gällande bestämmelser. I den tredje av reservationerna föreslår vi ett upphävande av gällande lagstiftning. I reservation 1 fortsätter vi att hävda vad vi sade våren 1988, nämligen att det riksdagsbeslut om straffmätning och påföljdsval som då fattades begränsade möjligheterna till straffskärpning vid återfall. Det är enligt vår mening inte bra. Det skall vara en försvårande omständighet att ha återfallit till brott, och hänsyn skall tas till återfall även om det är stadgat lindrigare straff — Prot. 1989/90:31 än ett år. 22 november 1989 I reservation 5 föreslår vi en ordning med villkorlig fängelsedom vidkon= =, oo traktsvård. Vi föreslår detta av tre skäl. För det första: Det skall vara ett enkelt och klart budskap till den dömde. För det andra: Detta enkla och klara budskap skulle kunna vara ett stöd för den dömde, så att han genomför det vårdprogram han sagt sig vara villig att genomgå. För det tredje: Om kontraktet bryts anser vi att det skulle räcka med ett beslut av frivården för att förvandla vården till fängelse. Man skulle inte behöva gå tillbaka till åklagare och domstol, tid skulle vinnas, och det skulle bli en snabb reaktion mot den som bryter det kontrakt som han — det är oftast fråga om en han — har ingått. I den tredje reservationen vill vi igen upphäva bestämmelserna om företagsbot. Jerry Martinger har vältaligt utvecklat företagsbotens nackdelar. Det är bra att moderaterna nu har anslutit sig till vår reservation. Det har de alltid gjort, så det var förvånande att de alltså inte var med den här gången. Jag säger igen, för vi har varit emot företagsboten sedan den infördes 1986. Lagrådet var också, precis som Jerry Martinger sade, kraftigt emot företagsboten. Den strider mot rättssäkerheten. Detta räcker för att den skall upphävas. Herr talman! Således yrkar jag bifall till reservationerna 1, 5 och 6.

Herr talman! Vi behandlar i detta betänkande ett antal motioner som handlar om olika påföljder. Det rör sig bl.a. om straffskärpning vid återfall, villkorligt fängelsestraff vid kontraktsvård, m.m. Vi har i dag en ganska intensiv debatt om den tilltagande brottsligheten. Jerry Martinger har här väl beskrivit utvecklingen, så jag skall inte upprepa den. Debatten handlar om vad man skall göra för att komma till rätta med problemen. En viktig del för att komma till rätta med kriminaliteten är en relevant påföljd när någon har begått brott. Det måste vara en snabb reaktion från samhällets sida som visar var gränserna går — detta för att avskräcka den dömde från att begå nya brott men också som en allmänpreventiv åtgärd. Det får aldrig bli en utbredd uppfattning att brott riskfritt kan begås eller att samhället rent av tolerar brott. En fråga som inte behandlas i detta betänkande men som regeringen aviserat skall komma är att nuvarande regler för halvtidsfrigivning, dvs. att den dömde blir villkorligt frigiven efter halva strafftiden, skall ändras till frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. Detta tycker jag är bra, men man får då inte samtidigt gå in och sänka strafftiden så att det fortfarande blir samma lindriga straff. Det får inte vara antalet fängelseplatser som avgör straffets längd, utan det måste vara brottets svårighetsgrad som avgör hur långt straffet blir. Tanken att man skulle sänka straffen för egendomsbrott kan vi aldrig gå med på. Denna fråga får vi dock återkomma till när regeringen har lagt fram sin proposition. Centern står bakom tre reservationer i detta betänkande. I reservation 1 tas straffskärpning vid återfall upp. I propositionen om straffmätning och påföljdsval anges att en straffskärpning bör komma till stånd endast i de fall 69 där återfallssituationen framstår som särskilt anmärkningsvärd. Med allvarlig brottslighet menas att såväl gamla som nya brott får en påföljd av minst ett års fängelse. Vi menar att dessa regler innebär alltför begränsade möjligheter till straffskärpning vid återfall. Det är sällan så långa fängelsestraff som ett år döms ut. Vi anser också att det skall kunna ske en straffskärpning även om straffvärdet understiger ett år. När det sedan gäller möjligheten att förverka villkorligt medgiven frihet anser vi att även den möjligheten är alltför begränsad. Det är dessutom nästan omöjligt att få en straffskärpning till stånd i samband med att villkorligt medgiven frihet förverkas. Även i de här fallen anser vi det vara motiverat med en skärpning. Villkorlig frigivning är en form av förtroende som den dömde har fått. Missbrukas detta förtroende måste det bli en reaktion från samhällets sida. Med anledning härav yrkar jag bifall till reservation nr 1. I reservation nr 5 tas frågan om villkorligt fängelsestraff vid kontraktsvård upp. Vi anser att det är dags att pröva systemet med att en del av frivårdspåföljderna förenas med villkorligt fängelsestraff. På det viset klargör man för den dömde att påföljden utgör ett förtroende. Följer inte vederbörande vårdprogrammet finns det ett latent straffhot som en påminnelse. Samtidigt är detta ett stöd för den dömde att genomföra vårdprogrammet. Det är inte heller rimligt att det skall behöva ske en ny lagföring om den dömde missköter sig. Det blir då alltför lång tid som förflyter mellan den konstaterade misskötsamheten och att kontraktsvården ersätts med fängelse. Detta är fel med tanke både på tidsaspekten och på de resurser som går åt för nytt rättsligt förfarande. Vi tror därför att det vore riktigt att försöka med villkorligt fängelsestraff i samband med kontraktsvård. Med anledning härav yrkar jag bifall till reservation nr 5. När det slutligen gäller reservation 6 instämmer jag i allt vad Jerry Martinger och Lars Sundin har sagt om företagsbot. Företagsboten är ju en särskild rättsverkan av brott som innebär en ekonomisk sanktion av ett företag, där företaget kan åläggas en bot på mellan 10 000 kr. och 3 milj.kr. om brottet begåtts i utövningen av företagets näringsverksamhet. Företagsboten är rent bestraffande. Ur rättssäkerhetssynpunkt är vi kritiska till den här boten. Lagtexten är oklar och har i stället karaktären av en ramlag. Det gör att olika bedömningar kan bli godtyckliga. Det gäller både vad avser på vilket område lagen skall tillämpas och den bedömning som domstolen får göra i varje enskilt fall. När förslaget lagrådsgranskades riktades en mycket hård kritik mot lagförslaget från lagrådets sida. Det ansågs att den teknik som angavs i lagen inte är godtagbar på straffrättens område. Vi anser att lagstiftningen om företagsbot inte uppfyller kraven på nödiga rättssäkerhetskrav och menar därför att lagen snarast bör avskaffas. Med anledning därav yrkar jag bifall till reservation 6.

Herr talman! Jag tänker inte kommentera betänkandet i dess helhet utan endast beröra de delar där vpk reserverat sig. Det handlar om påföljden kon traktsvård. Kontraktsvård används i dag främst när det gäller personer med narkotikaeller alkoholproblem och endast i ringa omfattning i rena undantagsfall då det är fråga om gärningsmän som ställs till ansvar för sexualeller grova misshandelsbrott. Enligt vår mening är det dags att utvidga tillämpningsområdet för kontraktsvård så, att domstolarna ges en reell möjlighet att utdöma kontraktsvård vid dessa brott. Sexualoch misshandelsbrott begås i stor utsträckning av personer som är i behov av vård. Detta visas inte minst av det faktum att gärningsmännen ofta begår samma typ av brott som de dömts för efter avslutad strafftid. En kartläggning av gärningsmännens bakgrund har också visat att förövarna själva nästan alltid har varit utsatta för sexuella brott eller misshandel som barn eller att de själva bevittnat misshandel i hemmet under sin barndom. De har med andra ord upplevelser som de ej har fått bearbeta eller fått behandlade och som det finns all anledning att tro aktivt har bidragit till kriminalitet. Varken samhället eller gärningsmännens offer är betjänta av att vi låser in dessa män — det är oftast män det är fråga om — för att sedan efter längre eller kortare tid släppa ut dem, så att de begår nya brott mot samma eller nya offer. Vi anser därför att det bästa skyddet för gamla och eventuellt nya offer är att gärningsmännen erbjuds adekvat vård som bygger på att männen skall komma till insikt om sina handlingar och som också ger möjlighet att bearbeta tidigare erfarenheter så att de kan ändra sitt beteende. Justitieutskottet har i sitt betänkande i och för sig ställt sig positivt till behandling av män som förgripit sig på kvinnor och barn men menar att behandlingen måste vara frivillig. Utifrån bl.a. detta avvisar utskottet förslaget om kontraktsvård för dessa brott. Vi menar att frivilligheten är en förutsättning för att denna form av påföljd skall ge ett bra resultat. Eftersom de flesta gärningsmän ej tillstår eller inser att de är i behov av vård, måste det vara tillåtet för samhället att sätta press på och försöka få männen motiverade för kontraktsvård. Vi anser att om domstolarna ges möjlighet att döma till kontraktsvård i stället för ett direkt fängelsestraff skulle det vara just den ”morot” som en del gärningsmän behöver för att tacka ja till vård och ett aktivt bearbetande av sitt eget beteende och sina problem. Samtidigt som vi anser att kontraktsvården skall utvidgas till att omfatta sexualbrott och grova misshandelsbrott menar vi också att kontraktsvården måste kopplas till påföljden villkorligt fängelse. Ingen gärningsman skall kunna efterfråga kontraktsvård och sedan avbryta behandlingen med förhoppning om att slippa vidare intresse eller repressalier från samhället. Genom att kontraktsvården förenas med ett villkorligt fängelsestraff framförs ett klart och tydligt budskap om att den ådömda påföljden är ett förtroende som visas den dömde, och förhoppningsvis utgör också straffhotet en press så att den dömde verkligen genomför vårdprogrammet. Vi anser att såväl samhället som gärningsmännen är betjänta av en ordning där vi erbjuder kontraktsvård för denna typ av brott i stället för ett direkt fängelsestraff. Vi anser också att de gärningsmän som ej är motiverade för vård och avböjer att delta i ett vårdprogram skall dömas till fängelse en ligt nu gällande rätt. Likväl skall kontraktsvård för dem som avbryter eller missköter sin behandling snabbt kunna omvandlas till ovillkorligt fängelse. Kontraktsvården skall därför förenas med villkorligt fängelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 5 i betänkandet.

Herr talman! Sverige betraktas som ett kriminalpolitiskt föregångsland. Under stor politisk enighet har vi lyckats utforma ett straffsystem där fasthet och konsekvens har kunnat förenas med humanitet, omtanke och medkänsla. Detta är inte något vi skall överge. Vi vet att fängelsestraffet allmänt sett har negativa konsekvenser för den som utsätts för det, och därför har kontraktsvård införts som ett alternativ till fängelse. Vi vill slå vakt och värna om de humanitära värden som präglat de senaste decenniernas kriminalpolitik. Den lagstiftning om straffmätning och påföljdsval som nu diskuteras trädde i kraft så sent som i januari i år. Reglerna blev mera utförliga och anpassades till den praxis som domstolarna tillämpat på området. De nya reglerna har fått stor betydelse genom att de klart slår fast vilka principer som skall vara vägledande. Detta innebär också viktiga förändringar när det gäller återfallsbrottslighet, och därigenom har samhället markerat ett avståndstagande från denna typ av brottslighet. Domstolen har möjlighet att beakta återfall i tre hänseenden. Till att börja med kan det göras genom påföljdsvalet. Därefter sker det genom att villkorligt medgiven frihet förverkas och slutligen genom att ett strängare straff utmäts. Utskottet har tidigare framhållit att vid upprepad allvarlig brottslighet, såsom grov misshandel och grov stöld, kan domstolen också genom straffmätningen markera att samhället ser allvarligt på brottsligheten. I reservation 1 krävs större möjligheter till straffskärpning och möjligheter att förverka villkorligt medgiven frihet i större utsträckning. Liknande krav prövades då den nuvarande lagstiftningen antogs, och utskottet fann inte anledning att då göra ytterligare skärpningar. Utskottet finner inte anledning att nu ändra sin tidigare uppfattning. Lagstiftningen har, som tidigare sagts, ännu inte varit i bruk ett helt år. I reservation 2 krävs en princip om att nya brott skall leda till en särskild reaktion och att dessa brott inte utan vidare skall omfattas av tidigare skyddstillsyn. Detta sker inte utan vidare, som reservanterna hävdar. Domstolen kan välja att låta den tidigare ådömda påföljden avse också det nya brottet eller döma till särskild påföljd för det nya brottet. Den kan också undanröja den tidigare påföljden och döma till gemensam påföljd av annan art. Utskottet menar att frågan om påföljd i de situationer då en skyddstillsynsdömd återfaller bör avgöras efter prövning i enlighet med nämnda riktlinjer. Kontraktsvård — en särskild form av skyddstillsyn — är ett alternativ till fängelse som främst skall användas då brottsligheten har sin grund i alkoholoch narkotikamissbruk. Domstolarna fastställer behandlingsplan, och i domslutet skall också anges hur långt fängelsestraff som skulle ha ådömts om fängelse hade valts som påföljd. Om den dömde inte fullföljer den uppgjorda planen kan skyddstillsynen genom domstolens be slut ersättas med fängelse. Då påföljden infördes uteslöts inte att den kunde = Prot. 1989/90:31 tillämpas på andra grupper som hade behov av någon form av behandling. 22 november 1989 Det visar sig att under år 1988 har kontraktsvård utdömts vid misshandel) ZG — tt grov misshandel och sexualbrott i 38 av 357 domar. Goda erfarenheter har gjorts av vård av dem som dömts till fängelse för misshandel och sexualbrott. Utskottet har också tidigare pekat på vikten av en utbyggnad av en sådan behandling. När det gäller att använda kontraktsvård för ytterligare grupper menar utskottet att det krävs en utvärdering och en längre tids erfarenhet innan man kan utvidga kontraktsvården. Utskottet har behandlat frågan om villkorligt fängelse vid flera tillfällen. Det har skett dels i samband med inrättandet av kontraktsvård, dels vid behandling av ärenden om straffmätning och påföljdsval. Utskottet har vid dessa tillfällen avvisat tanken på att utbyta villkorlig dom mot villkorligt fängelse och i samband härmed bl.a. pekat på olägenheter som kan uppstå vid införandet av ytterligare en påföljd utan att andra påföljder avlägsnas. Utskottet vidhåller sin uppfattning i frågan. Det klara och tydliga budskapet om att kontraktsvård är ett alternativ till fängelse framgår av att ett motsvarande fängelsestraff är utsatt i domen och uppfyller det straffhot som reservanterna menar utgör ett stöd för den dömde. Den pedagogiska effekten har härigenom uppnåtts. Av det skälet är det inte nödvändigt att kombinera kontraktsvården med villkorligt fängelse. Det framgår också av propositionen att vid misskötsamhet skall det ges möjlighet till omprövning och att det då kan utdömas fängelse. När lagstiftningen om företagsbot infördes kritiserades den. Det hävdades att den brast i klarhet och att lagstiftningstekniken stred mot den hittills tilllämpade. Utskottet fann då att förslaget var väl berett och att tekniken inte avvek från de normer som var brukliga i ärenden av central straffrättslig art. Senare behandling av ärendet har inte heller föranlett några erinringar. Utskottet finner inte heller nu anledning att ändra sitt tidigare ställningstagande. Herr talman! Avslutningsvis vill jag påpeka att de nu diskuterade lagreglerna har varit i bruk under kort tid. Det har inte framkommit något som tyder på att det krävs förändringar i enlighet med de motionskrav som har framförts. Jag yrkar därför bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Birthe Sörestedt sade att det finns möjlighet till straffskärpning vid särskilt anmärkningsvärda återfall. Det sägs också i texten att det i allmänhet saknas anledning att beakta återfall vid straffmätning. ”Särskilt anmärkningsvärt återfall” är ni villiga att ställa upp på. Är det verkligen Birthe Sörestedts mening att det inte bör vara en försvårande omständighet att ha återfallit till brott då straffet för brottet understiger ett års fängelse? Om man får fängelse upp till ett år har man, enligt min mening, gjort sig skyldig till ett allvarligt brott. Birthe Sörestedt hävdar att också socialdemokraterna uppnår den pedagogiska effekten när det gäller kontraktsvården. Vi säger helt enkelt: Om du inte sköter ditt kontrakt, blir det fängelse i stället. Det är ett enkelt, klart 73 budskap. Vilket är Birthe Sörestedts lika enkla och pedagogiska budskap till en person som är dömd till kontraktsvård? Herr talman! Jag måste konstatera att socialdemokraterna, som Birthe Sörestedt sade här, anser sig ha en högre kompetens än lagrådet. Lagrådet fördömde företagsboten och sade att den var vidrig ur rättssäkerhetssynpunkt. Det är den inte alls, säger socialdemokraterna, och för den delen också kommunisterna.
Herr talman! Birthe Sörestedt sade att det fanns fasthet och konsekvens vid utmätningen av straff. Jag vill nog säga att det har varit både si och så med den saken. Vi har många exempel på att personer med stor brottslig belastning snabbt har blivit utsläppta ur fängelse och kommit ut och gjort nya brott. Det är klart att en rehabilitering av kriminella måste ske. Det ställer vi alla upp på. Men vi får inte heller släta över när någon har begått brott, utan vi måste reagera och tala om när lagens rågångar har passerats. Vi kan inte acceptera detta. Därför behövs den skärpning av lagen som vi reservanter har föreslagit.

Herr talman! Birthe Sörestedt säger att en tidigare dom på skyddstillsyn inte utan vidare får omfatta nya brott som begåtts efter domen. Jodå, Birthe Sörestedt, så är det i dag. Jag har inte statistiken med mig, men det är mycket vanligt i våra domstolar att en person får den ena domen efter den andra på skyddstillsyn. Jag känner till fall där en person har fått 15—16 domar på skyddstillsyn i rad. Så kan det väl ändå inte få hålla på. Det är därför vi moderater tycker att man skall få fängelse när man missköter sig under skyddstillsyn.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till Lars Sundin att det visst skall ske en straffskärpning vid återfall. Det gör det också, även om det inte sker vid straffmätningen. Det kan ske genom påföljdsvalet och genom att villkorlig frigivning förverkas. Vi har också sagt att man vid strängare, grövre brottslighet också kan ta till straffmätning. Eftersom kontraktsvård är en form av skyddstillsyn, finns hotet om det straff som har utdömts, exempelvis fängelsestraff, kvar och kan tas upp vid misskötsamhet. Fängelsestraffet står i domen. Domstolen kan då bedöma om hela fängelsestraffet eller en del av det skall utdömas. En behandlingsplan för kontraktsvård innefattar många gånger längre tid än ett eventuellt fängelsestraff. Det är inte meningen att släta över Kjell Ericsson. Vi vill också markera att vi ser allvarligt på brottslighet. Men det måste till en anpassning, en rehabilitering av dem som döms till fängelse, precis som vi var inne på. Här finns alltid motstående intressen som får avvägas. I diskussionen om påföljdsvalet får man bedöma vad som är rimligt. När lagen stiftades intog vi den stånd punkten. Eftersom lagen endast har varit i bruk en kort tid har vi inte nu — Prot. 1989/90:31 funnit någon anledning att skärpa den. 22 november 1989 Man kan utfärda flera skyddstillsynsdomar på varandra, Jerry Martinger.

Herr talman! Jag måste konstatera att Birthe Sörestedt håller fast vid uppfattningen att det i allmänhet saknas anledning till straffskärpning vid återfall. När det gäller villkorligt fängelse vid kontraktsvård är min fråga fortfarande: Vilket är ert budskap, som är lika enkelt som vårt? Vi säger: Om du inte sköter ditt kontrakt, blir det fängelse i stället. Vårt budskap är klart och enkelt. Birthe Sörestedt hävdade att socialdemokraterna hade ett lika pedagogiskt, enkelt recept.
Herr talman! Jag håller med Birthe Sörestedt om att det är viktigt med en anpassning av fängelsedömda. Men det är också viktigt att se till att de övriga samhällsmedborgarna kan gå trygga. Man måste ha respekt för andras liv och egendom. Det är mycket väsentligt att se till detta. Många gånger har man slätat över. Påföljderna har varit lindriga, och de dömda har kommit ut och begått nya brott utan någon snabb reaktion från samhällets sida. Det måste bli en ändring på det. Därför trycker vi på att en skärpning måste ske. Nuvarande lagstiftning är alltför tandlös.
Herr talman! Det är riktigt, Birthe Sörestedt, att domstolen har möjlighet att döma till annan påföljd vid återfall efter skyddstillsynsdom. Den möjligheten utnyttjas dock i praktiken mycket sällan. Därför är det väsentligt att vi får en lagändring i skärpande riktning på denna punkt.
Herr talman! För att vi skall komma till rätta med brottsligheten och ge trygghet åt människorna i samhället måste vi angripa brottsligheten från olika håll och på olika sätt. Vi måste ha straff som upplevs som rimliga. Vi måste också angripa brottsligheten på annat sätt, med anpassning och rehabilitering av dem som begår brott, vilket jag har varit inne på. Det tror jag att vi alla är överens om. Det gäller här en avvägning av motstående intressen. Lars Sundin talade om straffskärpning. Vi har pekat på möjligheterna till straffskärpning genom påföljdsval, förverkande av villkorlig frigivning och, i mycket allvarliga fall, straffmätningen. På grund av att fängelsestraffets längd är utsatt i en dom om kontraktsvård är det precis som en dom med villkorligt fängelse. Men den dömde kan aldrig veta vilket fängelsestraff domstolen, om han missköter sig, dömer ut vid en prövning. På detta sätt anser jag att den pedagogiska effekten är uppnådd.

Herr talman! När jag hör socialdemokraternas och regeringens företrädare här i debatten, Birthe Sörestedt, beskriva situationen när det gäller brottsligheten samt lag och ordning i vårt samhälle, undrar jag om detta är en beskrivning från Sverige 1989. Vi lever i ett samhälle där våldet ökar, där brottsligheten ökar och där det omkring oss — på gator och torg, i tunnelbanestationer och på varuhus — finns bl.a. en mängd tjuvar. En bild av Sverige i november 1989 kan vi uppleva på ett stort och känt varuhus här i Stockholm, där man i högtalarna ropar ut följande: Vi varnar våra kunder för att det nu finns tjuvar här i varuhuset. Håll i era handväskor och plånböcker. Se upp, det kan finnas en tjuv alldeles intill er. Vi varnar våra kunder. På tunnelbanestationen T-centralen blev en kvinnlig riksdagsledamot i måndags rånad på plånboken i sin handväska. Hon vann dragkampen med tjuven. Överallt har vi brottsligheten omkring oss. Birthe Sörestedt beskriver en situation, där det är fråga om detaljer som kanske behöver finputsas. Dess värre är det hela brottsligheten som sådan som måste angripas. Birthe Sörestedt sade att vi måste angripa brottsligheten på olika sätt. Det är riktigt. Men i socialdemokratins Sverige har denna regim misslyckats på alla de olika områden där brottsligheten angrips, eljest skulle ju brottsstatistiken inte visa på en ständig ökning. T.o.m. brottsstatistiken visar på en ökning, även om man försöker ge ut siffror som jävar detta påstående och som skulle innebära att utvecklingen har vänt och att det har skett en förbättring. Jag vill, herr talman, erinra om ett tillfälle då ännu en ung människa blev offer för våldet. Efter det hemska mordet på öppen gata på Söder nyligen blev statsminister Ingvar Carlsson intervjuad i TV. Han förkunnade då att regeringen skulle vidta åtgärder mot det ökade våldet och den ökade brottsligheten i vårt land. Statsministern uttalade sig insiktsfullt och förnuftigt. Det lät så i alla fall. TV-reportern sade, närmast som en replik: Nu låter du, statsminister Ingvar Carlsson, som en moderat politiker. Det var naturligtvis förskräckligt för en socialdemokratisk regerings främste företrädare att få höra. Men i stället för att förneka detta sade statsministern att det är socialdemokraterna som står för lag och ordning. Jag skulle tro, herr talman, att större delen av TV-publiken hemma i vardagsrummen log när den hörde detta. Det stämmer nämligen inte med verkligheten att socialdemokratin står för lag och ordning. Bl.a. vi i moderata samlingspartiet blev beskyllda för att vi vill ha en polisstat i detta land när vi gick emot den socialdemokratiska regeringens åtgärd i början av den regeringsperiod som följde efter valet 1982. Vad gjorde man då från socialdemokratiskt håll och från regeringen? Jo, man motarbetade åtgärderna för lag och ordning. Man reducerade drastiskt intagningen till polishögskolorna. Rekryteringen minskade alltså. Sedan har man också från socialdemokratiskt håll envetet drivit en kriminalvårdspolitik, som innebär att de som är fängelsedömda normalt friges efter halva strafftiden. Vi moderater har självfallet gått emot detta. Om en person är dömd till ett straff skall det straffet självfallet vara relevant. Det skall vara en påföljd i paritet med brottets art. Då skall det rimligen inte bli en rabattering med 50 96, inte någon rabattering alls, anser vi, såvida det inte finns alldeles speciella skäl. Vi säger i vår mo = Prot. 1989/90:31 tion, som ligger till grund för bl.a. detta betänkande, att om villkorlig frigiv 22 november 1989 ning skall förekomma skall den vara en belöning för ett gott uppförandeoch =S, under alla förhållanden inte kunna ske förrän större delen av straffet har avtjänats. Vad som nu tillämpas är generella sänkningar. Nu har för all del justitieministern — inom parentes sagt är hon ständigt frånvarande — utlovat en ändring av detta, men samtidigt skall straffsatserna uppenbarligen sänkas. Det är nämligen överfullt i fängelserna har vi fått höra.

Herr talman! Jag vet inte om den bild som Göthe Knutson tillsammans med massmedia och andra målar upp är riktig. Brottsligheten ökar, och våldet ökar, vilket oroar oss alla. Men experter på detta område manar också till sans, dvs. att man skall ha ett underlag innan man vidtar drastiska åtgärder. Göthe Knutson, det är klart att påföljder och straff skall utdömas när brott begås. Och dessa straff och påföljder skall utvecklas. Men jag anser att det krävs en hel del andra insatser om vi skall komma till rätta med brottsligheten. Det krävs insatser för barn och ungdomar, och det krävs attitydförändringar, inte minst när det gäller våldet. Eftersom det mesta våldet sker inom hemmets fyra väggar krävs det ändrade attityder när det gäller förhållandet mellan män och kvinnor. Moderaterna vill ha skärpningar på alla områden. Det är inte så enkelt, Göthe Knutson, att man bara kan fatta beslut om strängare straff, färre permissioner, m.m. utan att man gör andra insatser. Göthe Knutson säger att socialdemokraterna har misslyckats. Men vi kan se hur det är på andra ställen i världen, i t.ex. USA, Västtyskland och Storbritannien. Där är straffen mycket strängare än i Sverige. Men där är brottsligheten inte mindre. Att brottsligheten ökar är en tendens i hela världen. Vi får därför skaffa oss ytterligare kunskaper om detta för att på olika sätt se till att en rad olika insatser görs. Vi vill ju alla att brottsligheten skall vara mindre, och vi kan var och en hjälpa till.

Herr talman! Vilka insatser är det som Birthe Sörestedt och regeringen vill göra? Socialdemokratiska justitieministrar och t.o.m. en statsminister har ju de facto år efter år utlovat åtgärder och skärpningar. I söndagens Svenska Dagbladet — jag tror att det var i den — kunde man läsa en insändare. Denna insändare var skriven av en person ur den s.k. allmänheten. Skribenten uttryckte sin förvåning över att ingenting händer. Skribenten hade nämligen läst och hört justitieministern från den socialdemokratiska regeringen hösten 1982 tala om att ett åtgärdspaket skulle sättas in mot brottsligheten. Sedan kom nästa justitieminister och förklarade samma sak, dvs. att åtgärder skulle vidtas. Så kommer ytterligare en justitieminister och säger i stort sett samma sak. Men det blir ju inte bättre. Birthe Sörestedt, det har ingen betydelse för Sverige om brottsligheten ökar eller minskar i utlandet. Blanda inte in andra länder när vi talar om brottsligheten i Sverige, för det är den som berör svenska folket. Det är bl.a. 7” den brottsligheten som vi får betala för i våra försäkringspremier. Har socialdemokratiska ledamöter av justitieutskottet, eller andra i denna kammare, möjligen märkt att hemförsäkringarnas premier ökar våldsamt? Det är ett av de pris som vi får betala alla och envar för stöldernas våldsamma ökning. Bilstölderna har lett till en oerhörd höjning av försäkringspremierna. Birthe Sörestedt talar om åtgärder av annat slag, t.ex. insatser för barn och ungdom. Här kan man tala om familjepolitik! Det har vi moderater gjort i alla år. Men familjen har ställts åt sidan i den socialistiska flumpolitik som har tillämpats. Det har resulterat i att bl.a. normer har försvunnit. Det började med en doktor Gustav Jonsson i barnbyn Skå. Det var fel att uppfostra barn. ”Nej, uppfostra dem inte.” Men när barnen inte får veta vad som är rätt eller fel, hur skall de då klara sig i livet? Det är en del av det som behöver åtgärdas, och det kräver sin tid. Men nu, Birthe Sörestedt, är det nödvändigt att ta till de åtgärder som skyddar människorna, allmänheten, från bl.a. stölder och våld. Våldet är värre än någonsin, och särskilt på det vi kallar för öppen gata. Menar verkligen Birthe Sörestedt att tidningar som t.ex. Aftonbladet och televisionens kanal 1 och 2 ger en falsk bild av verkligheten?

Fru talman!

Jag tycker att debatten sådan den har varit i dag helt har glömt bort den infallsvinkeln. Någon sade här att vi inte skulle hänvisa till andra rättsordningar och hur man tillämpar straff i andra länder. Men faktum är att de rättsordningar som ensidigt har inriktats på straff och förvaring av brottslingar och kriminella inte har lyckats nedbringa brottsligheten. Det här är inte flum, utan detta är verklighet. Låt oss inte gå en sådan utveckling till mötes i Sverige. Jag har inget ytterligare yrkande, utan det framförde jag i mitt tidigare anförande.

Fru talman! Jag skall nu tala beträffande justitieutskottets betänkande nr 9. Det handlar om kriminalvårdsfrågor. Det kan alltid vara bra att säga detta inledningsvis som en orientering för dem som lyssnar. Jag vill också yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4, 5 och 6 som är fogade till detta betänkande. Detta lät naturligtvis formellt, och det skall det också vara. Fru talman! På ett sjukhus i Stockholm låg, och ligger kanske fortfarande, under hösten ett par polismän svårt sårade. Den ene polismannen hade livshotande skador. Den andre var också mycket allvarligt skadad. De var offer för en mycket farlig brottsling. Ioan Ursut hette förövaren av den hänsynslösa nedskjutningen av de båda polismännen. Ioan Ursut blev känd i Sverige för ett drygt år sedan som en mycket farlig brottsling. Han hade rymt från en sluten riksanstalt. Från en sådan skall man inte kunna rymma. Men han hade lika väl gjort det. När den öppning under ett fönster som Ioan Ursut påstås ha rymt igenom visades på fängelset, så trodde man inte sina ögon och knappast heller sina öron. Men på något sätt kom han ut. Det tyder på att säkerheten i vår kriminalvård, dvs. den säkerhet som skall ta hänsyn till omgivningen, inte har fungerat i tillräcklig omfattning. Ingen skall kunna rymma, åtminstone inte från en sluten riksanstalt. De polismän som upptäckte Ioan Ursut i Stockholm när han var på rymmen — han hade varit ute en lång tid — gjorde sitt arbete. För det höll de på att få sota med livet. Polismännen, och även den kvinnliga personalen inom våra poliskårer, arbetar nästan ständigt med livet som insats. Då är det ganska grymt, om man betänker att det i våra fängelser finns många fångar som betecknas som farliga för omgivningen och som inte hålls i bättre förvar än att de kan promenera ut då och då. Under hösten har dessa frågor blivit uppmärksammade här i riksdagen, för att inte tala om all den uppmärksamhet som massmedia, givetvis med all rätt, har ägnat dem. År 1985 var det enligt statistiken 18 brottslingar som rymde från slutna anstalter i vårt land. Det handlar då om grova brottslingar när de har hamnat på slutna antalter. Samma år försäkrade den då sittande justitieministern för bl.a. mig att krafttag nu skulle tas för att komma till rätta med alla dessa rymningar. Det skulle bli stopp för dem. Året därpå, 1986, rymde 21 brottslingar dömda för grova brott. År 1987 rymde 27 och år 1988 drygt 30. Den 8 oktober i år hade mer än 30 fångar, grova brottslingar, rymt från slutna avdelningar enligt en byråchef i kriminalvårdsstyrelsen vid namn Per Colliander. Samtidigt var 227 interner på fri fot. En del av dem hade som det heter avvikit vid permissioner. Det är nu polisens skyldighet att ta fatt dessa brottslingar. Jag upprepar att en del av dem är farliga. I s.k. stressituationer kan de ta till skjutvapen och annat. Det är inte rimligt att kriminalvården har haft en sådan styrning att man medvetet har gjort det möjligt för interner att rymma. Det är ett uttalande som även den senaste i raden av chefer för kriminalvårdsstyrelsen har gjort inför offentligheten. Det har även diskuterats här i denna kammare. Vi moderater har i en ganska omfattande partimotion från allmänna mo tionstiden i januari lagt fram vårt alternativa program för en bättre tingens ordning, däribland också en kriminalvård som till alla delar är värd namnet. Det skall också vara fråga om vård, inte bara om inlåsning av människor. Vi understryker i denna partimotion rättssamhällets betydelse. Vi vill naturligtvis alla leva i ett rättssamhälle. Det säger även företrädare för yttersta vänsterns partier. Vi finner emellertid att rättstryggheten är hotad, bl.a. genom att man på grund av minskad rekrytering drar ned på poliskårens omfattning. Det här är socialdemokraternas ansvar. Det är de som har drivit denna politik, mycket i flummandets tecken, även åren efter hösten 1982. Vi konstaterar att brottsligheten kan motverkas inom familjerna, men att det då måste finnas en möjlighet för familjen att bl.a. i skolan få stöd för det som vi kallar normer — regler för vad som är rätt och för vad som är fel. Men den politik som har förts på skolans område har utgått från någon form av inre revolution på 50-talet. Den har sopat undan mycket av det som är normgrundande, däribland kristendomsundervisningen. Det behövs fler poliser. Vi vill stärka domstolarna. Brott skall följas av reaktion. Vi vill, som har påpekats av Jerry Martinger i den förra debatten, ersätta villkorlig dom med fängelse. Vi vill ha en stramare skyddstillsyn, ta itu med vanebrottslingarna, avskaffa halvtidsfrigivningen — jag talade om det alldeles nyss i samband med behandlingen av det föregående betänkandet — och åstadkomma en fungerande kriminalvård. Vi talar också om behovet av en bättre ordning när det gäller de psykiskt störda lagöverträdarna. Vi finner att ungdomsbrottsligheten är av sådan omfattning att den måste betecknas som oroande och bör följas upp med ytterligare insatser. Vi har presenterat ett omfattande åtgärdsprogram. Vi står tillsammans med andra borgerliga företrädare i justitieutskottet bakom bl.a. reservationen 1 om en utvärdering av kriminalvårdsreformen. Jag föreställer mig att företrädare för de andra borgerliga partierna här kommer att tala om detta, liksom om särbehandling av vissa långtidsdömda. Vi står bakom reservationen om stramare permissionsbestämmelser och även bakom reservation nr 5 om bevakning i anstalt. Vi moderater står också bakom reservation 6 om yrkesutbildning i anstalt m.m. Vi anser att det skall ges möjlighet för yrkesutbildning under fängelsetiden. Med detta, fru talman, vill jag än en gång yrka bifall till reservationerna 1,2,4,5 och 6.

Fru talman! Det finns ett drag av uppgivenhet i den svenska kriminalvårdsdebatten. Denna uppgivenhet grundar sig på svårigheterna att finna verksamma medel för att minska kriminaliteten samtidigt som man vidmakthåller ambitionen att föra en human kriminalpolitik med syfte att rehabilitera dem som döms för brott. Dess värre är de synbara effekterna av den förda kriminalpolitiken oftast mer negativa än positiva. Antalet anmälda brott ökar år efter år, och sett i ett längre perspektiv tycks brottsutvecklingen vara opåverkbar av de brottsbekämpande åtgärder som samhället vidtar. Återfallsprocenten bland dem som varit föremål för kriminalvård har knappast minskat sedan debatten om kriminalvårdens humanisering startade på 1960-talet. Denna utveckling är naturligtvis oacceptabel. Medborgarnas respekt för lagarna bygger på att staten har vilja och förmåga att reagera på brott och att straffa dem som begår dem. Om medborgarna inte längre tilltror staten denna förmåga, utgör det i längden ett hot mot demokratin. Fru talman! Vi är överens om att vi i Sverige skall ha en human kriminalvård. Men humanitet är inte detsamma som kravlöshet. Staten kan med skilda medel hjälpa enskilda individer som på olika sätt har hamnat utanför samhället. Men i sista hand måste var och en ta ansvar för sina egna gärningar och de konsekvenser som kan följa av dem. I ett antal avseenden behöver därför kriminalvårdspolitiken skärpas. Det är därför som vi i folkpartiet står bakom reservationerna 2, 4 och 5, i vilka vi yrkar att alla som dömts till fängelse i lägst två år skall särbehandlas, att permissionsbestämmelserna skall stramas upp och att bevakningen i anstalterna skall förbättras. Vi kräver i reservation 7 också en förstärkning och upprustning av psykiatrin inom kriminalvården, både organisatoriskt och resursmässigt. Också Göthe Knutson talade kraftfullt om detta, men jag noterade att moderaterna inte står bakom denna reservation, där vi kräver mer medel till psykiatrin. Fru talman! Hur kriminalvården i vårt land skall bedrivas utformades i slutet av 60-talet och i början av 70-talet och beslöts av riksdagen 1973 och 1974. Den bärande tanken var då att anstaltsvården skulle förbereda den intagne för ett liv utanför anstalten, utan att kravet på samhällsskydd skulle eftersättas. Den principen gäller fortfarande för folkpartiet. Men mycket har förändrats sedan 1973 och 1974. Brottsligheten har blivit mer omfattande, och narkotikan försvårar genomförandet av en del av ambitionerna i reformen. Enligt vår uppfattning är det därför dags för en genomgripande utvärdering av kriminalvårdsreformen. I en sådan, som bör ske inom ramen för en parlamentarisk utredning, bör övervägas om de hittillsvarande målen för kriminalvården fortfarande i alla avseenden skall gälla och om de medel som står till förfogande i så fall är de riktiga. Bl.a. anser vi att man bör överväga om närhetsprincipen, dvs. att intagna skall placeras på anstalt nära hemorten, skall ha samma styrande effekt vid placeringen som i dag. Vidare bör man överväga att i större utsträckning differentiera klientelet med hänsyn framför allt till missbrukssituationen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 4, 5 och 7.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Lars Sundins argument för en parlamentariskt sammansatt utredning, som skulle se över kriminalvårdsreformen. Jag vill bara peka på ett skäl utöver det som Lars Sundin nämnde, nämligen narkotikans utbredning i vårt land och de negativa effekter som följer härav, inte minst för möjligheterna att verkligen uppnå resultat i de ansträngningar som görs inom kriminalvården för att rehabilitera intagna och ge förutsättningar för ett normalt liv i frihet. Det är viktigt, som både Göthe Knutson och Lars Sundin har sagt, att allmänheten kan känna trygghet och inte behöver vara rädd för att långtidsdömda utan noggrann kontroll beviljas permission. Det är alltför vanligt med återfall i brottsligt beteende vid sådana tillfällen. Möjligheterna till obevakade permissioner bör begränsas. Särskilt när det gäller våldsverkare bör stor restriktivitet tillämpas. Permissionsreglerna bör alltså stramas upp ytterligare. I valet mellan allmänhetens skyddsintresse och intagnas behov av permission står centerpartiet på allmänhetens sida. Särbehandling av vissa långtidsdömda är tyvärr en nödvändighet. Bevakningen i anstalt behöver ytterligare förbättras, så att antalet rymningar kan minskas. Förra året rymde 200 intagna från slutna anstalter, och detta är givetvis inte tillfredsställande. Kriminalvårdsstyrelsens egen genomgång av bevakningsoch säkerhetsfrågorna har uppdagat en rad brister, och arbete pågår för att råda bot på dessa brister. Det hindrar inte att också regeringen bör initiera åtgärder och sätta in särskilda resurser för att uppnå en bevakningsnivå som leder till att antalet rymningar minskar. Bevakningen på anstalterna skall också medverka till att intagna skyddas mot våld och förtryck från andra intagna. Detta är inte minst viktigt ur den enskildes rehabiliteringssynpunkt. När det gäller platser för missbruksvård råder det för närvarande en akut brist. 34 §-placeringar av intagna med missbruksproblem i familjehem och behandlingshem är ett viktigt inslag i rehabiliteringen av dessa intagna. Om detta råder stor enighet i utskottet. Förvisso pågår ett arbete för att öka dessa behandlingsplatsers antal, men regeringen bör därutöver sätta in extra åtgärder för att råda bot på den akuta situationen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 4, 5 och 8.

Fru talman! En av grundstenarna i vår kriminalpolitik borde vara att rehabilitera och återanpassa de intagna som finns på olika anstalter och de dömda som är föremål för frivård till ett meningsfullt liv i samhället, till ett liv utan inslag av missbruk och kriminalitet. För detta krävs resurser av olika slag inom kriminalvården. Vi vet att en allt större del av de intagna på anstalterna är missbrukare och människor med psykiska problem. Om kriminalvården skall lyckas rehabilitera dessa krävs psykiatriska vårdresurser. I dag är dessa resurser otillräckliga och måste utökas. Att extra resurser måste tillföras för att de intagna skall kunna behandlas, konstaterar också kriminalvårdsstyrelsen i sin anslagsframställning för budgetåret 1990/91 och äskar där medel för ökad psykologoch konsulthjälp. Vi är väl medvetna om att en reform av den psykiatriska tvångsvården och behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare är under utarbetande i regeringskansliet, men oberoende av vad den översynen leder till måste resurser tillföras kriminalvården med hänsyn till dagens behov. Justitieutskottet tar nämligen det pågående reformarbetet till intäkt för att förneka och bortse från dagens behov av ökade psykiatriska resurser. Jag citerar från betänkandet: ”Om den kommande lagstiftningen resulterar i att allt fler psykiskt störda lagöverträdare blir föremål för kriminalvårdsinsatser, krävs också ökade resurser.” Vår utgångspunkt är att situationen i dag kräver en upprustning och förstärkning av psykiatrin inom kriminalvården. Ett eventuellt ökat antal psy kiskt störda inom kriminalvården måste givetvis efter en reform dessutom mötas med ytterligare resurser, men detta får inte påverka vårt ställningsta gande i dag, så att vi underkänner eller bortser från det faktum att kriminal vården inte har tillräckliga resurser. I stället understryker det bara behovet av en upprustning och en förstärkning av psykiatrin inom kriminalvården. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 7 till betänkandet.

Fru talman! Först skall jag vända mig till Göthe Knutson. Jag lade märke till att han sade att han hade en hel del reservationer ihop med sina borgerliga kolleger. Jag tror inte att hans partichef skulle uppskatta att jag tillhörde det gänget, så det kanske bör rättas till. Jag vill börja med kriminalvårdsreformen, och jag yrkar bifall reservation 1. Kriminalvårdsreformen är gammal, och samhället är i dag annorlunda än det var då den kom till. Jag håller med Lars Sundin om att närhetsprincipen kan diskuteras. Det finns andra beteenden i samhället, med större droginblandning, och det krävs separationer. På den psykologiska sidan finns det mycket att göra. Om man motsätter sig en utvärdering av en reform som börjar bli 20 år gammal blir jag litet bekymrad. De mål som sattes upp när reformen kom till uppfylls inte i dag — om de någonsin har uppfyllts — och då är det dags att se över och ompröva på bred front, att ta ett helhetsgrepp. Jag har tidigare uppmanat justitieministern att göra detta. Reservation 3, som jag yrkar bifall till, handlar om avkortning av anstaltstiden. Det handlar inte om det förhatliga rabattsystemet, som innebär att en intagen kommer ut efter två tredjedelar av tiden eller efter halva tiden, utan det handlar om de interner som har en extra svår situation. Jag tänker på sådana som talar ett främmande språk, som skall utvisas efteråt, osv. Detta togs ursprungligen upp i en socialdemokratisk motion, av bl.a. Hans Göran Franck, en motion som jag har känt varmt för att stödja. När det gäller yrkesutbildning i anstalt yrkar jag bifall till reservation 6. Under min pryo på olika anstalter i somras kunde jag konstatera att det innanför murarna finns oändligt många som det har gått på tok för i början av livet, som inte har fått vare sig ordentlig skolutbildning eller yrkesutbildning. Det är därför som jag inte tror på straffskärpningar i alla lägen. Det handlar om att skapa ett socialt beteende, en social och yrkesmässig rehabilitering, för många av dessa individer — självfallet inte för alla — så att de sedan har en sportslig chans att klara sig ute i samhället. Det gäller också att skapa en förmåga att umgås med människor, inte minst det motsatta könet, som dessa personer är mycket hämmade inför. Reservation 7 handlar om psykiatrin inom kriminalvården. Jag vill påpeka att det i dagens samhälle, konkurrenssamhället, förekommer en social utslagning och ett ökat missbruk. En annan mycket viktig sak, som jag tog upp när justitieutskottet besökte departementet, är trenden att slå igen de s.k. institutionerna inom mentalvården och flytta ut folk i gruppboende. Man har inte lyckats särskilt bra med att förbereda detta gruppboende, och jag tog upp frågan med statsrådet och statssekreteraren: Vad gör man med de människor som i gruppboendet slarvar med sina mediciner och därmed får absti nensbesvär, hamnar i kriminalsvängen och kommer in på anstalterna? Jag fick svaret: Det får landstinget ta hand om. Men landstingen har ju lagt ned sina sjukhus. De har ingenstans att göra av dessa människor. Psykiatrin inom kriminalvården är redan i dag eftersatt. Den behöver förstärkas ganska kraftigt för att möta den ström av kommande patienter från den ursprungliga mentalvården som jag ser framför mig. Man lovade då att se på detta. Jag hoppas för dessa människors skull att man verkligen gör det och att man gör det kraftfullt. Här behövs snabba och raska ingrepp. Det tar sin tid att ställa i ordning en sådan verksamhet.
Fru talman! Jag vill beklaga att jag inte rätt specificerade Kent Lundgrens politiska hemvist. Jag kan dock försäkra Kent Lundgren att när han reserverar sig tillsammans med oss moderater är han i mycket gott sällskap.

Fru talman! Kriminalvården har under senare år präglats av förnyelse och utveckling. Flera olika försöksprojekt har startats för att finna nya behandlingsmetoder och för att förhindra återfall i ny brottslighet. Lokala åtgärdsprogram mot narkotika har redan utarbetats vid vissa anstalter och flera sådana program är i gång. Samtliga kriminalvårdsanstalter skall utarbeta handlingsplaner för verksamhetens innehåll. Varje anstalt utformar mål och metoder efter dess speciella behov, personal, byggnader och andra möjligheter. Man möter en entusiasm bland personalen för att på olika sätt ta till vara de samlade resurser som finns inom kriminalvården. Jag vill peka på att det pågår ett översynsarbete inom regeringskansliet i samarbete med kriminalvårdsstyrelsen. Där görs bl.a. analyser av de olika försöksverksamheter som bedrivs, och dessutom har seminarier hållits inom flera olika områden. Principen om en human och meningsfull kriminalvård ligger fast. Detta innebär emellertid inte att dagens problem underskattas, utan genom det pågående översynsarbetet finns möjligheter att förbättra verkställigheten på olika sätt, så att kriminalvården med sina grundläggande principer skall svara mot dagens krav. Möjligheten till särbehandling av långtidsdömda enligt 7 § tredje stycket i kriminalvårdslagen i fråga om placering i och vistelse utanför anstalt är främst tillkommen i syfte att motverka narkotikabrottsligheten och förekomsten av narkotika på anstalter. Här har kravet om särbehandling satts till fängelse i lägst två år. Lagstiftningen ger också möjlighet till särbehandling av dem som har begått särskilt allvarliga brott. Då är kravet lägst fyra års fängelse. Reservanterna anser denna möjlighet till särbehandling vara otillräcklig. Men behovet av en skärpning av reglerna måste vägas mot intresset för de principer som präglar svensk kriminalvård. I detta ligger naturligtvis motstående intressen av samhällsskydd och differentiering, att motverka de skadliga följderna av fängelse samt att främja samhällsanpassningen. Vid en avvägning av dessa motstående intressen anser utskottet såsom tidigare att gränsen är väl avvägd. Utskottet anser också att om det under pågående beredningsarbete i justitiedepartementet, med anledning av fängelsestraffkommitténs förslag, framkommer skäl till omprövning av dessa regler, bör detta givetvis övervägas. Det finns inga meningsskiljaktigheter när det gäller uppfattningen att utländska medborgare, till följd av utvisning och särbehandling, kan drabbas hårdare av en anstaltsvistelse. Det problem som uppstår beträffande de utländska intagna bör liksom tidigare beaktas inom kriminalvården. Frågan om tidpunkt för villkorlig frigivning för dessa medborgare kommer att tas upp vid den tidigare nämnda beredningen inom justitiedepartementet. Därför finns det ingen anledning för riksdagen att nu ta ställning i frågan. Ett nytt system för permissioner har trätt i kraft den 1 juni i år. Syftet har varit att skapa enhetliga regler för att uppnå fasthet och konsekvens i systemet. Det sker en individuell prövning för att den dömde skall erhålla permission, och man tittar på varje enskilt fall just med hänsyn till risken för misskötsamhet, befattning med droger, brottslighetens karaktär m.m. De som är dömda och särbehandlade enligt 7§ tredje stycket beviljas endast i undantagsfall permissioner som inte är bevakade. Detta ligger helt i linje med de önskemål som motionärerna framför. Det är en viktig uppgift för kriminalvården att förhindra rymningar. Om detta råder det inga delade meningar. Därför har också stora insatser gjorts för att göra anstalterna säkrare, dels genom teknisk utveckling, dels genom att bättre tillvarata personalens kunskaper. Ytterligare förslag till bättre bevakning har presenterats av kriminalvårdsstyrelsen och är under övervägande i regeringskansliet. Ett av kriminalvårdens syften är att underlätta den intagnes återanpassning. Därför är det viktigt att slå fast att de intagna skall ha tillgång till samma urval av undervisning som andra i samhället. Det är också redovisat här i utskottsbetänkandet att det finns möjlighet till social träning, teoretiska studier och en varierande grad av yrkesutbildning. Utskottet har uppfattningen att det är angeläget att de intagnas behov av utbildning tillgodoses och förutsätter att detta sker utan några särskilda uttalanden. Fru talman! Som tidigare har påpekats har kriminalvårdens klienter rätt till samma vård och omsorg som andra i samhället och därmed rätt till den psykiatriska vård som de behöver. Kriminalvårdsstyrelsen har i sin anslagsframställning pekat på dels att det behövs klara riktlinjer, dels att resurser måste tillskapas för att tillgodose vårdbehovet. Detta innebär att frågan har aktualiserats i det kommande budgetarbetet. Utskottsmajoriteten framhåller, att om ny lagstiftning innebär fler psykiskt störda lagöverträdare, krävs också ökade resurser. Nu menar reservanterna att regeringen skall ta upp frågan i kommande budgetarbete, vilket utskottsmajoriteten redan konstaterat. Därför behövs det inte något initiativ i ärendet nu. Det är angeläget att det finns möjligheter att använda § 34-institutet som ett led i rehabiliteringen, och då är det angeläget att det finns platser för dem som är motiverade att påbörja någon form av behandling. Kriminalvården abonnerar på vissa platser för att ha garanti till dessa och har dessutom byggt upp ett kontaktnät för att tillgodose ytterligare behov av platser. Dock finns brist på vissa speciella behandlingsplatser, och socialstyrelsen har redovisat hur en utbyggnad kommer att ske under de närmaste åren. Utskottet framhåller det angelägna i att samarbete mellan kriminalvårdsstyrelsen och socialstyrelsen fortsätter för att säkerställa särskilda platser till kriminalvårdens klienter. Fru talman! Avslutningsvis vill jag åter framhålla att det pågår en utveckling och förnyelse inom kriminalvården, där också personalens resurser kommer att tas till vara på ett bättre sätt än hittills. Med det anförda vill jag yrka bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Birthe Sörestedt delar inte vår uppfattning att det behövs en utvärdering av kriminalvårdsreformen. Det är kanske naturligt för en socialdemokratisk taleskvinna för regeringen att tycka att det räcker med den översyn som bedrivs inom regeringskansliet. Och lika naturligt är det att vi inom oppositionen tycker att en sådan översyn är otillräcklig. Men Birthe Sörestedt, som har insyn i den här översynen, kan kanske berätta för oss andra. Är det fortfarande så att målen i 1974 års kriminalvårdsreform bedöms som realistiska? Räcker medlen för att förverkliga de fina tankarna bakom den reformen? Hur ser man på närhetsprincipen? Är man beredd att diskutera t.ex. differentiering av de intagna? Det vore roligt för oss andra, som inte har samma insyn i den översyn som bedrivs inom regeringskansliet, att få reda på detta. När det gäller den psykiatriska vården finns det inte tillräckliga resurser inom kriminalvården i dag för att ta hand om dem som har psykiska problem. Redan i dag behövs det alltså mer resurser. Om sedan den kommande reformen innebär att allt fler skall få psykiatrisk vård så behövs det ökade resurser, säger socialdemokraterna. Ja, det anser vi också. Men poängen är alltså att vi hävdar att kriminalvårdens psykiatri redan i dag arbetar med otillräckliga medel.

Fru talman! Den socialdemokratiska kriminalpolitiken tycks ha tagit över Taxis gamla telefonsvarare: Var god vänta! Vad vi borgerliga — och förvisso också miljöpartisterna — än föreslår, får vi veta, framfört på ett mycket sympatiskt sätt av Birthe Sörestedt, att det inte finns skäl att nu göra det och det. När det gäller t.ex. våra förslag beträffande särbehandling av vissa långtidsdömda kan det ju bli så, att man i justitiedepartementet kommer underfund med att det kan behövas åtgärder i den riktningen, men till dess: Var god vänta! Nu har vi emellertid funnit — vi är ganska många, och vi har ganska mycket underlag för vår uppfattning — att det behövs åtgärder nu i den här riktningen och att det därför inte finns någon anledning att vänta. Vi konstaterar i reservation 2: ”Som motionärerna påpekar, och vilket utskottet vill framhålla, har en person som har dömts till ett så långt fängelsestraff som två år normalt sett gjort sig skyldig till mycket svår brottslighet, inte sällan allvarliga vålds brott. Här måste enligt utskottets uppfattning allmänhetens skyddsintresse sättas i första rummet.” Jag instämmer i Lars Sundins fråga till Birthe Sörestedt. När det gäller bevakningen i anstalterna föreligger en reservation, bakom vilken står företrädare för samtliga borgerliga partier. Vi konstaterar: ”Ansträngningar har under senare tid gjorts för att höja säkerheten vid kriminalvårdsanstalterna.” Samtidigt noterar vi emellertid att rymningarna fortsätter trots dessa ansträngningar, som ju så ofta framhålls — bl.a. åtgärdspaket — och som Birthe Sörestedt återigen hänvisar till. Förra budgetåret rymde över 200 intagna från de slutna anstalterna. Då måste det väl vara rimligt att vidta ytterligare åtgärder med den skyndsamhet som krävs, bl.a. för att inte polismän skall behöva utsättas för faror för livet när de ständigt skall jaga förrymda fångar i ett alltför slappt system inom kriminalvården. Fru talman! Jag vill erinra om att det samtidigt råder en oerhört stor brist på resurser inom polisen.

Fru talman! Som skäl för att man inte skall skärpa reglerna om särbehandling av långtidsdömda anför Birthe Sörestedt att vi har en kriminalvård där humaniteten utgör en viktig grund. Jag vill bara säga att man också kan tala om humanitet när det gäller allmänhetens skyddsintresse, och vi hävdar att allmänhetens skyddsintresse här måste gå före. När det gäller ytterligare platser för missbrukarvård hänvisar Birthe Sörestedt till vad som sker inom socialstyrelsen. Vi menar emellertid från centerpartiets sida att den akuta bristen är så stor att det inte räcker med en långsiktig uppbyggnad av resurser. Det måste göras någonting i det akuta skedet.

Fru talman! Ibland är det bra att sitta nära, för då kan man se folk i ansiktet även under replikerna. När det gäller den kategori interner för vilka jag önskar få ett tidigare frisläppande på grund av att de skall utvisas — eller av annan anledning — blir jag ibland ledsen över att se hur lång tid allting tar. Man har gjort så här i Danmark. Det borde gå att lära sig detta ganska snart. Det borde gå att bereda ett förslag ganska fort, och vi borde i så fall kunna förvänta en proposition illa kvickt. Vad jag vill med en översyn av kriminalvårdsreformen är att få till stånd en utvärdering av hur måluppfyllelsen är i förhållande till de ursprungliga tankarna. För att nå målen måste man ha rätt personal, rätt utbildad personal, tillräckligt med personal, tillräckligt med sådana specialister som krävs för olika uppgifter — och därvidlag har behoven svängt ganska mycket under de senaste 15-20 åren. Och det måste vara rätt villkor för personalen. Man har rekryteringssvårigheter — det är jag mycket medveten om. Så är det inom hela rättsapparaten, även inom vissa domstolar, men inte minst inom kriminalvården. Det gäller antal platser, beläggning, platsernas skick etc. Rehabilitering kostar ju, men den är lönsam. Det krävs emellertid personella resurser, materialoch lokalresurser, kort sagt pengar. Utvärderingen kan mycket väl visa att det är pengar som fattas. Det bör i så fall vara en vink till Kjell-Olof Feldt om att släppa till mer för att vi skall nå målen — för vi talar om människor och investering i människor. Det handlar också om att ha rätt personal för de psykvårds-, utbildningsoch socialträningsbehov som finns. Dessutom skulle jag vilja att man fick ta ett ordentligt grepp i fråga om kursändringen från 60-talets psykflum — ursäkta att jag använder uttrycket — till dagens krav på ansvarstagande för det egna livets utveckling när den psykiska rehabiliteringen väl är klar. Den kursändringen är inte totalt genomförd inom kriminalvården, om den över huvud taget är speciellt mycket genomförd alls. Skall man ha en måluppfyllnad värd namnet, måste man anpassa sig till de behov som finns i dag. Målet att ha en human kriminalvård har jag aldrig ifrågasatt och kommer jag aldrig att ifrågasätta. Men det är måluppfyllnaden jag vill att vi ser över, diskuterar och åtgärdar.
Fru talman! När det gäller översynen av kriminalvården vill jag peka på att det ju i det här arbetet i kriminalvårdsstyrelsen och i regeringskansliet sker en analys av verksamheterna. Även om målen står fast, har man ju möjlighet att på olika sätt pröva medlen. Jag tycker att det finns skäl att avvakta det här arbetet. Det har sagts att man först skall gå igenom anstalterna och sedan frivården, så att hela kriminalvården kommer att bli belyst. Därefter kan man ta ställning till om det behövs ytterligare översyn: När det gäller differentiering och närhetsprincipen har vi från flera håll i denna kammare uttalat att vi vill ha en bättre differentiering av de intagna. Vid utskottets resa till Malmö för någon vecka sedan visade det sig också att det finns tankar på att göra en differentiering mellan anstalterna på ett bättre sätt än vad som förekommer i dag. När det gäller den psykiatriska vården skall givetvis de som finns inom kriminalvården få tillgång till den vård de behöver, oavsett vem som står för den. Det är behovet som skall styra. Den s.k. normaliseringsprincipen, att man skall få vård ute i samhället, har inte fungerat fullt ut. Därför har man inom kriminalvården begärt att få klara riktlinjer och även resurser så att man kan tillgodose behoven. När det gäller de långtidsdömda pågår ett beredningsarbete med anledning av fängelsestraffkommitténs förslag och i detta kan denna del också innefattas. Vi har tidigare från utskottets sida tyckt att det var en rimlig avvägning man gjorde, men vi sade också att det på längre sikt vore bra med en enhetlig lagstiftning för de långtidsdömda. Det finns då en möjlighet att ta upp det i det här beredningsarbetet. När det gäller bevakningen av våra anstalter har man i en arbetsgrupp gjort en stor utredning om hur de olika anstalterna fungerar. Man har också indelat anstalterna i olika klasser efter hur säkra de är för att man skall kunna differentiera och placera de speciellt farliga i de anstalter som har den största säkerheten. Det är faktiskt så att inte alla intagna behöver placeras på anstalter med särskild teknisk utrustning och med särskild säkerhet. Vi har också en stor skillnad på anstalterna, både de slutna och de öppna, i säkerhetsgrad. Jag förstod att Göthe Knutson skulle ta upp det här med rymningarna, så också jag har skaffat uppgifter om antalet rymningar. När det gäller antalet rymningar har jag uppgifter från oktober i år, och då rör det sig om 228 stycken. Av dem är det 36 som har rymt direkt från anstalt, det kan vara anstalter av olika säkerhetsgrad, medan de flesta är sådana som inte har kommit tillbaka från regelbundna permissioner, övriga permissioner, § 14 vistelser eller § 34-vistelser. Det är ju då lätt att säga att vi inte skall bevilja några permissioner, för då får vi inga rymningar. Men det visar sig att flera av dem som inte återkommer efter permissioner utan tar ut några dagars extra ledighet kan komma tillbaka och då är de inte rymlingar längre. Man kan dock ändå få en påbackning på sitt straff. Jag vill till Göthe Knutson säga att rymningarna är färre nu än tidigare. De är åtminstone färre än när Göthe Knutsons partivänner var i regeringsställning, men jag vill inte ta sådana ord som flummighet eller misslyckande i min mun bara för att Göthe Knutsons partikamrater hade fler rymningar. Anders Svärd! Det är viktigt att de som är motiverade att ta tag i sitt missbruk har möjlighet till § 34-platser. Eftersom jag ser i er reservation att det är akut brist på platser, har jag förhört mig på kriminalvårdsstyrelsen. Där säger man att detta inte är fallet generellt sett. Det finns inget akut behov. Men det finns ett behov av speciella platser. Det gäller främst dem som är HIV-smittade. Här har man inte lyckats få fram speciellt bra behandlingsalternativ. Man fortsätter på kriminalvårdsstyrelsen med hjälp av socialstyrelsen och, har man sagt mig, Stockholms läns landsting att just i dessa speciella fall försöka hitta lämpliga platser för denna grupp av missbrukare.
Fru talman! Ja, Birthe Sörestedt, jag är medveten om att det pågår en mängd utredningar. Jag hade varit dum om jag inte tagit reda på det i förväg. Men i en fråga till Laila Freivalds för inte så länge sedan efterlyste jag just totalgreppet. Jag efterlyste snabbheten och överblicken för att just få se den totala bilden redovisad på ett bräde. Man ser inte skogen för bara trän ibland. Jag förnekar inte nyttan av någon av de mindre utredningar som pågår, inte alls. Alla utredningar som vill någonting i positiv riktning är välkomna. Men då och då, det har jag lärt mig inom min industriverksamhet, behöver man göra en totalöversyn, få ett totalgrepp om måluppfyllelsen. Det får man inte när man arbetar på den nivå som vi talar om här. Det är det jag efterlyser: en snabb parlamentarisk utredning. Tyvärr fick jag inget gehör för detta eftersom justitieministern den veckan ansåg att allt var bra i rättsstaten Sverige; veckan efteråt for hon omkring i spalterna och hade litet svårt att försvara sig.

Fru talman! Man skulle här kunna få intrycket att vi har partivänner som står och bevakar internerna. Det är inte så. Det är yrkesfolk som sköter det. Men det har stor betydelse vilken inriktning en regering har på sin kriminalvårdspolitik. Nu är det tyvärr så att det är väldigt svårt att vända en utveckling på några få år. Det konstaterade alla borgerliga statsråd under de sex åren. Det är ungefär lika svårt som att vända eller komma in i en ny kursriktning med en stor oljetanker, beskrev man situationen och problemen. De fångvårdsanstalter som byggdes med den inriktning som kom att stadsfästas i slutet av 1960-talet, efter den stora studentrevoltens år, och in på 1970-talet, kom lagomi sjön med alla sina bristfälligheter och alla sina rymningsmöjligheter då de borgerliga regeringarna fick råda. Då är det inte att undra på att det t.ex. finns en uppgift på 270 rymningar, att jämföras med, om jag minns rätt, 228 i dag. Den statistiken tycker jag inte säger någonting annat än att socialdemokratin har misslyckats, eftersom det gång på gång på gång har utlovats åtgärdspaket. Det är väl ganska få procent man har dragit ned, om nu den här statistiken stämmer. Fortfarande är det så att de riktigt farliga internerna är på rymmen i alltför stor omfattning. Egentligen skulle inte någon ha möjlighet att komma ut, eftersom det kan bli så fruktansvärda konsekvenser, bl.a. när de tar till skjutvapen. Får jag, fru talman, ge ett exempel på hur man för de anstalter som tillkommit efter den här humanitetsflumkriminalvårdspolitikens har utformat ritningar och säkerhetsanvisningar. Senast i förra veckan var vi i justitieutskottet och tittade på en av dem — en ganska ny anstalt, tre år gammal. Nu har man fått lov att vidta en säkerhetsåtgärd som över huvud taget inte funnits tidigare, nämligen larmade fönster. Man hade visserligen satt in någon form av pansarglas från början. Men det var bara att sätta en kastrull på spisen — något som ju alla interner har tillgång till på den anstalten där man har s.k. gruppboende; också en del av flumpedagogiken — och sätta den mot fönstret, så gick fönstret sönder. Sedan var det bara att promenera ut. Det staket som finns runt en sådan här fin ny anstalt, tillkommen efter socialdemokratisk kriminalvårdspolitik, har inte till uppgift att hindra rymningar. Det är 3-3,5 m högt, till synes försett med taggtråd överst. Men den där taggtråden är behändigt nog plastöverdragen och kan absolut inte vålla den minsta skada på någon som tar sig över. Och att ta sig över staket nr 1 tar några sekunder, och sedan är det 2,5 m till nästa staket. En vältränad intern klarar det där på 17 sekunder. Följaktligen har det hänt att en hel avdelning, bestående av fem intagna, har tyckt att man skulle gå på stan och fira, och en natt gjorde man det. En av dem tyckte att det blev litet för hemskt i den verklighet han upplevde tillsammans med kompisarna, så han klev tillbaka. Det var också lätt — det är precis lika lätt att ta sig in på en anstalt över det där staketet som att ta sig ut! Det är vad jag menar med en flummig kriminalvårdspolitik. Jag hoppas, fru talman, att det skall bli bättre, när nu tre eller fyra socialdemokratiska justitieministrar har utlovat sådana förträffliga åtgärdspaket!
Fru talman! Det kan ju vara bra att invänta den utredning där det görs en övergripande översyn av hela kriminalvårdspolitiken. Då kan vi få ett underlag för att sedan kunna ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder. Göthe Knutson är sparsam med nyanser, han! På den beskrivning han gör av den anstalt han var och besökte i Malmö kan man få intrycket att det är farliga, våldsamma intagna man har på en sluten lokalanstalt. Så är inte fal let. Den anstalt Göthe Knutson besökte hör inte till dem som har den största säkerheten — och skall inte ha det heller, för vi kan inte ha alla anstalter byggda som Kumla eller Norrköping.

Fru talman! Det här skall bli mitt sista inlägg i anslutning till det här betänkandet — såvida inte Birthe Sörestedt kommer med fler provocerande frågor och påståenden.

Visst är den anstalt som jag nu talade om, en av dem som jag har haft tillfälle att besöka, Fosie, en sluten anstalt, och visst är den en lokalanstalt, men varför skall den ha beteckningen ”sluten”, om det är meningen att internerna skall få lov att gå ut och in? Då är det ju bättre att bara sätta upp svängdörrar på anstalten i fråga!
Fru talman! Jag måste ta tillfället i akt att ytterligare en gång säga till Göthe Knutson att vi är helt överens om att anstalterna skall göras säkrare. Men vad jag säger är också att vi måste ha olika grad av säkerhet på anstalterna. Vi kan inte ha Kumlabunkrar där vi sätter in vem som helst, för då skulle humaniteten, omtanken, återanpassningen och hela den delen av kriminalvården komma ur spel. Det är viktigt med nyanser i kriminalvården, Göthe Knutson!

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande 1989/90:JoUS behandlas ett stort antal motionsyrkanden. Motionerna är väckta under allmänna motionstiden i januari, och flertalet gäller miljölagstiftningen. Nu har emellertid en parlamentarisk kommitté tillsatts för att se över miljöskyddslagstiftningen, och detta gör att utskottet i detta sammanhang avstått från att gå in på en närmare och ingående prövning av många av dessa motionsyrkanden. Utskottet har enat sig om att i stället överlämna motionerna till kommittén. Ändamålet med utredningen skall vara att utforma förslag till lagstiftning som bidrar till att miljöhänsynen genomsyrar hela samhällssektorn. Man skall utreda och kartlägga gällande lagar och där det går att föreslå samordnad lagstiftning. Det rör sig om skärpta tillåtlighetsregler, regler för prövning vid ändrade miljöförhållanden, normregler för utsläppsgränser m.m. Miljöskyddets organisation kommer att tas upp, liksom vikten av att sanktionssystemet enligt brottsbalken och olika miljöskyddslagar kan harmoniseras och effektiviseras. Utformningen av lämplig lagteknisk lösning för att komma till rätta med trafikens miljöproblem blir också en viktig fråga för kommittén. Kartläggning av de internationella avtal och åtaganden som finns på miljöområdet och hur den svenska lagstiftningen förhåller sig till dessa blir en annan av kommitténs viktiga uppgifter. Utskottet har alltså avstått från att nu behandla de motionsyrkanden som berörs av det kommande kommittéarbetet, och utskottet föreslår att motionerna överlämnas till kommittén och att detta ges regeringen till känna. Fru talman! Miljöpolitiken bedrivs i dag i huvudsak med hjälp av regleringar. I lagar, förordningar och beslut i enskilda ärenden anger staten vad som anses acceptabelt från miljösynpunkt. I miljöskyddslagen anges i detta syfte krav på förprövning av miljöpåverkande industriell verksamhet. Vid denna förprövning ges koncession, dvs. ett gränsvärde bestäms för tillåtna utsläpp. Tillstånd lämnas av koncessionsnämnden för miljöskydd eller i vissa fall av länsstyrelsen. Dessa tillstånd reglerar bl.a. hur stor miljöpåverkan får vara för att verksamheten skall få bedrivas, krav på att verksamheten lokaliseras på bästa plats, att utsläppen skall minskas efter vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och också ekonomiskt genomförbart. Det är ganska självklara saker. Vid tillståndsgivningen skall även viss hänsyn tas till vilken konkurrens företagen utsätts för och vilka miljökrav som ställs i andra länder. Tillståndsgivningen är tidsbegränsad men kan omprövas före utsatt tidpunkt, om de tekniska förutsättningarna under tiden har förändrats. Den som överskrider föreskrifterna i koncessionen kan också drabbas av miljöskyddsavgift, en typ av sanktionsavgift, om överträdelsen medfört ekonomiska fördelar för den som utövar den miljöfarliga verksamheten. Vid grova miljöbrott kan också böter eller fängelse dömas ut. Sanktionsavgift har utdömts i faktiskt endast ett fåtal fall. Men vi kan ändå konstatera att de krav som den svenska miljöskyddslagen ställer på företagen har lett till betydligt minskade utsläpp av föroreningar, vilket är mycket positivt. Likväl är det hittillsvarande koncessionssystemet otillräckligt i flera hänseenden. Främst gäller det bristen på ordentliga sanktioner vid överträdelser och den otillräckliga stimulansen att uppnå bättre miljöskydd än vad koncessionsvillkoren angivit. Det har dessutom visat sig svårt att kontrollera efterlevnaden av det system vi nu har. För att främja efterlevnaden av miljöskyddslagen menar vi att sanktionsavgifter bör utgå vid alla överträdelser av koncessionsvillkoren, oavsett om överträdelsen medfört ekonomiska fördelar för företaget eller ej. Avgiften skall sättas så högt att den får kraftig effekt. Grova brott skall som hittills leda till böter eller fängelse. Vi har i vår partimotion tagit upp miljö konsekvensbedömningarna. Det är en del av den nya lagstiftningen som vi anser mycket viktig. Miljöskyddslagen kräver noggranna miljökonsekvensbedömningar när det gäller miljöfarlig verksamhet, och skall givetvis också göra detta. Verksamheten skall bedömas av länsstyrelse eller koncessionsnämnd för miljöskydd. Vi och andra borgerliga partier har flera gånger i motioner tagit upp frågan hur obligatoriska miljökonsekvensanalyser skall kunna införas i den svenska planeringsprocessen. I regeringens förslag häromåret då man godkände trädesbruket 1987 underströks att det var bråttom med att det ställs krav på sådana analyser. Man kan konstatera att trädesbruket ur miljösynpunkt är negativt. Men det hade man inte beaktat när systemet infördes. Miljökonsekvensbedömningar kan också vara värdefulla t.ex. inom bioteknikens område. Det kan bli alltmer aktuellt framöver. Miljökonsekvensbedömningar kan vara ett värdefullt komplement till det beslutsunderlag som i dag presenteras. Omfattningen bör givetvis stå i rimligt förhållande till vad beslutet avser. Vi anser vidare att bedömningar bör kunna diskuteras offentligt. Det är sannolikt att en del av nu använda kemikalier med tanke på miljöpåverkan vid utläckage till luft och vatten skulle ha förbjudits vid en sådan prövning. Miljökonsekvensbedömningar borde kunna minska riskerna för att miljöfarliga ämnen får en användning som leder till miljöskador. Vi tror också att alternativa lösningar för att nå fram till ett givet mål kan ge uppslag till hur miljön skall kunna skyddas. Det bör därför normalt ingå i en miljökonsekvensanalys. I moderata motioner tas miljömärkningen upp. Utskottet har här konstaterat att förslag om miljömärkning nu har framtagits i proposition 25 i tillläggsbudget I till statsbudgeten. Utskottet anser att motionernas syfte därmed har tillgodosetts och att någon vidare åtgärd därför inte är påkallad med anledning av våra yrkanden. Fru talman! Vi får finna oss i detta. Jag vill dock här betona vår syn på märkningens utformning. Den bör vara frivillig och finansieras genom avgifter. Bedömning av en produkt bör göras utifrån ett helhetsperspektiv. Vid miljömärkning bör hänsyn tas till förhållandena i hela produktcykeln: tillverkningsprocessen, användningen och avfallshanteringen. Produkterna som får miljömärkning bör alltså ha producerats med miljövänlig teknik, vara skonsamma mot miljön under sin livscykel. När de kasseras skall de kunna återvinnas eller tas om hand utan miljöstörningar. Märkningen bör tidsbegränsas, eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt och bättre miljöegenskaper fås fram. Fru talman! Vi räknar med att dessa synpunkter skall beaktas i den kommande behandlingen av dessa frågor. Det är viktigt att utvecklingen på området inom EG bevakas, inte minst med tanke på det intensiva arbete som pågår inom Europasamarbetet. Vi har vidare i vår motion tagit upp ekonomiska styrmedel. Vi anser att ekonomiska styrmedel bör baseras på följande principer. Ekonomiska styrmedel skall vara ett komplement till existerande lagstiftning och syfta till att reducera utsläppen ytterligare. Ekonomiska styrmedel kan innefatta såväl en ökning av kostnaderna för miljöfarlig verksamhet som en minskning av kostnaderna för miljövänlig verksamhet. Detta kan ske genom skatter och avgifter, genom bidrag, skatterabatter och subventioner. Vi har i andra sam manhang varit de främsta förespråkarna för miljöstimulanser. Vi tror att moroten i detta sammanhang är väldigt viktig. Omfattningen och utformningen av miljöavgifter måste utgå från naturens krav. Syftet med avgifterna får inte vara att introducera en ny skattekälla. Återställandet av förstörd natur måste prioriteras när influtna avgiftsmedel används. Vi vill alltså att man skall använda dessa avgifter för insatser på miljöområden som berörs. Det är också viktigt att revidera andra skatteregler. En del av nuvarande skatteregler motverkar uppenbart en övergång till mindre miljöförstörande verksamhet. Det gäller exempelvis skatten på kol i förhållande till skatten på naturgas. Nya förslag till beskattning av energi måste också samordnas med förslag om miljöavgifter, bl.a. när det gäller svavelemissioner. Det är ytterligare en viktig sak som vi har poängterat: ett system med miljöavgifter får inte undergräva de svenska företagens internationella konkurrenskraft. Resultatet kan nämligen bli att svensk förhållandevis miljövänlig produktion ersätts med produktion i utlandet med mycket sämre teknik. Vi har exempel på det i våra konkurrenter på andra sidan Östersjön. Det vore olyckligt om de svenska företagen åläggs så hårda miljökrav att de lägger ner verksamheten och flyttar ut till andra länder som inte har lika höga krav. Vi vill också understryka att avgifterna bör utformas så att konkurrenskraften inte undergrävs, men det skall inte behöva betyda att avgiften blir obetydlig. Vi förutsätter givetvis att utvecklingen av mera miljövänliga processer kan gynnas genom de åtgärder som det framöver kommer att beslutas om och att mängden av sådana utsläpp som medför stora kostnader samtidigt skall kunna minskas. Fru talman! Vi har en reservation som är fogad till detta betänkande. Där tar vi upp internationella avtal. I anledning av den moderata partimotionen har utskottet sagt att utskottet delar vår uppfattning, men man anser det inte påkallat med ett särskilt uttalande som vi har begärt. Vi framhåller i motionen Jo796 att man under det senaste året har kunnat konstatera en ökning av DDT-halten i Östersjön. Ökningen kan ha samband med en massiv bekämpning av skadeinsekter i skog som utfördes i Östtyskland under 1983, faktiskt i strid med de åtaganden som staten har gjort i enlighet med Helsingforskonventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Utskottet borde ha biträtt vårt yrkande om att Sverige initierar förhandlingar om bindande garantier för att denna typ av brott mot ingångna avtal inte upprepas. Vi anser att riksdagen med anledning av vårt yrkande 8 i motionen borde som sin mening ge regeringen detta till känna. Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen 1, som också stöds av folkpartiet och miljöpartiet, och i övrigt bifall till utskottets hemställan.